Herr talman! Jag skall inte ägna mig åt samma typ av enkla beskyllningar som Kurt Ove Johansson förde fram — det är inte så svårt att göra det. Jag kan bara konstatera att Kurt Ove Johansson uppenbarligen har ägnat de här problemen mycket liten tankemöda. Vill Kurt Ove Johansson ha det som det är i Finland, eller skall vi försöka få ett fungerande system? Det är den enkla fråga som man kan ställa. Skall vi utestänga en mängd produkter från det här landet? Sverige är trots allt ett relativt litet område. De här frågorna måste faktiskt få en vettig lösning, och det är uppenbart att det inte är någonting som man kan klara av i en handvändning. När det gäller deklarationen kan jag ställa en liten motfråga. Har Kurt Ove Johansson besvärat sig med att ta reda på varför naturvårdsverket, den ansvariga myndigheten, bad regeringen om anstånd? Gjorde man det helt utan skäl, eller gjorde man det bara för att vara de hemska borgarna till lags? Fanns det faktiskt vissa sakskäl som gjorde att ståndpunkten var rimlig? Den frågan har Kurt Ove Johansson inte brytt sig om att ens fundera på, och därför är det klart att han kan komma fram till sin ståndpunkt.

Herr talman! Jag skall bara göra ytterligare en kort kommentar. Vi diskuterar ju i dag inte själva sakfrågan utan regeringens handläggning av en sakfråga. Riksdagen har, som här har redovisats, gjort mycket bestämda uttalanden. Frågan är ju i vad mån dessa har följts. Visar det sig sedan, t.ex. beträffande deklarationen om miljöfarligt avfall, att det blev svårhanterligt att genomföra riksdagens beslut, tycker jag inte att det naturliga är att regeringen gör undantag. Har riksdagen gjort ett bestämt uttalande och det sedan visar sig vara svårt att verkställa ett beslut som det var tänkt, är enligt min mening den rätta vägen att komma tillbaka till riksdagen i samband med den årliga behandlingen av sådana här frågor. Då kan man göra en ordentlig redovisning av läget och föreslå ändringar av det tidigare riksdagsbeslutet med anledning av de svårigheter som har uppstått. Man får alltså föreslå nya vägar, och riksdagen får ompröva de delar som anses svåra att genomföra, t.ex. deklarationen om miljöfarligt avfall, hur man skall avgränsa och vad man menar med miljöfarligt avfall, vilka uppgifter man vill få fram osv. Torkel Lindahl påstod att man inte har sagt så mycket i deklarationen, men det känner jag inte till. Vad beträffar sekretessen vill jag säga att jag, eftersom jag arbetar inom en sådan här industri, är ganska övertygad om att det i de allra flesta fall går att ta reda på sammansättningen utan deklaration. Vad som däremot kan vara viktigt att hemlighålla är själva processerna i tillverkning av en sak. Det är där som själva försteget ligger från konkurrenssynpunkt. Det viktiga är inte främst sammansättningen. Vad diskussionen i dag handlar om är ju hur man har följt riksdagens beslut, inte själva sakfrågan.

Herr talman! Torkel Lindahl ställde en fråga till mig. Han frågade om det inte fanns sakskäl för att man inte gjorde de här miljödeklarationerna. Som jag sade förut förhåller det sig så, att trots att riksdagen har beslutat om årliga redovisningar har ingen miljödeklaration gjorts 1977, 1979 och 1981. Inte heller kommer man att göra någon deklaration 1982. År 1978 gjordes en begränsad deklarationsuppföljning. Jag vill gärna besvara Torkel Lindahls fråga med att säga att jag inte tycker att det har funnits några sakskäl för regeringen att göra de stora uppehåll som jag här har redovisat. Jag vill gärna betona detta. Sedan sade Torkel Lindahl att vi väl skall arbeta för att få ett fungerande system. Ja, det skall vi naturligtvis göra. Det är precis detta som vi har krävt från socialdemokratiskt håll och fått riksdagens uttalande för — att vi skall få ett öppet produktregister, som skyddsombud och företagshälsovård kan utnyttja i sitt arbete. Men det är detta som Torkel Lindahl och den regering han företräder försöker förhindra. Som jag sade förut har regeringen i en beslutsskrivelse 1979 mot riksdagens beslut givit produktkontrollnämnden direktiv att arbeta i riktning mot ökad sekretess. Då får vi inte något väl fungerande produktregister. År 1976, när de borgerliga tog över regeringsansvaret, ledde Sverige faktiskt den internationella utvecklingen i fråga om kontroll av kemiska produkter. Detta gällde, Torkel Lindahl, inte minst de långt utvecklade planerna på ett produktregister. Efter 1976 har arbetet med dessa frågor gått mycket sakta — det är bara att konstatera detta. Ett flertal andra länder har efter 1976 i jämförelse med Sverige arbetat mycket effektivt. Jag vill nämna för Torkel Lindahl att i USA — för att ta ett exempel — har man redan ett register över kemiska substanser, ett register som används. Och kan det gå att få fram register i USA, så skall det vara möjligt — om det finns någon vilja, om man inte bara lyssnar på industrins önskemål — att också i Sverige få fram ett fungerande produktregister. Herr talman! Jag finner det meningslöst att fortsätta den här diskussionen med Torkel Lindahl. Han har tydligen bestämt sig, och han tar inte sakskäl. Riksdagen har flera gånger ställt sig bakom de socialdemokratiska kraven på ett öppet produktregister. Innan jag slutar mitt inlägg vill jag bara än en gårfg konstatera att regeringen tycks vara mer lyhörd för industrins krav än för riksdagens uttalanden. Det är sorgligt att det skall vara på det sättet, och jag tycker att det också strider mot vår konstitution att regeringen inte följer riksdagens beslut.
Herr talman! Jag tyckte att Per Israelssons senaste anförande visade att det inte var ett så förfärligt stort avstånd i sak mellan honom och mig. Jag håller med honom om att när det gäller frågan om deklarationsplikten kan man diskutera om regeringen borde ha rapporterat till riksdagen. Men jag tror att vi kan vara helt eniga — om vi ser i författningar osv. — om att regeringen faktiskt inte behövde göra det. Däremot kan man ju alltid diskutera lämpligheten. För Kurt Ove Johansson finns det uppenbarligen inga som helst sakskäl för att man skall försöka fundera ut vad det är man sysslar med och ta reda på att det man sysslar med verkligen är ändamålsenligt. För Kurt Ove Johansson är byråkrati för byråkratins egen skull alldeles tillräckligt gott skäl. Jag bara noterar detta. Det är inte någonting som jag blev särskilt överraskad över. Sedan hittar han goda föredömen i USA. Men det är ju precis så det inte är. Om Kurt Ove Johansson hade lärt sig den här frågan litet, så hade han vetat att vad man sysslar med där är vad som skulle kunna kallas ett ämnesregister. Och hade riksdagen beslutat att det var ett ämnesregister vi skulle ha, då hade det utan några som helst problem kunnat vara genomfört för länge sedan. Men nu gäller det alltså ett produktregister, och det är faktiskt något mer komplicerat. Det hade varit trevligt om Kurt Ove Johansson hade haft detta klart för sig. Då hade den här debatten kunnat ge litet mera, och då hade han kanske kunnat inse att hans påstående att jag inte bryr mig om sakskäl är ogrundat.
Sedan de under avsnittet Tillämpningen av lagen om hälsooch miljöfarliga varor m.m. anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Handläggningen av vissa anslagsfrågor rörande Akademiska sjukhuset.
Sedan de under avsnittet Regeringens handläggning av ärende rörande Kockums Construction AB anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Handläggningen av länsläkarorganisationens avveckling.
Sedan de under avsnittet Regeringsbeslut beträffande tjänsten som generaldirektör för skolöverstyrelsen anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Regeringens handläggning av ärende rörande Kockums Construction AB.

Herr talman! I det här avsnittet skall jag beröra de socialdemokratiska synpunkterna på handläggningen av vissa anslagsfrågor rörande Akademiska sjukhuset i Uppsala. Först en bakgrund: Akademiska sjukhuset har flera funktioner. Det är undervisningssjukhus och svarar för utbildning och forskning. Det är länssjukhus för Uppsala län. Det är regionsjukhus för Uppsalaregionen. Enligt utomlänsavtalet har man också att svara för vården av vissa utomlänspatienter. Akademiska sjukhuset ägs av staten men drivs enligt avtal mellan staten och Uppsala läns landsting. Landstinget svarar för ca 90 20 av driftskostnaderna. 10 76 svarar staten för. Det är den del som avser forskning och utbildning. Som bekant kommer Uppsala läns landsting att den 1 januari 1983 övertaga huvudmannaskapet från staten. Under hösten 1981 förekom en livlig debatt kring Akademiska sjukhusets budget. Den fördes mellan statliga organ och företrädare för Uppsala läns landsting samt övriga landsting inom sjukvårdsregionen. Debatten gav återklang även här i kammaren. Jag avser en interpellationsdebatt. Bakgrunden till meningsutbytet var frågan, huruvida de statliga budgetdirektiven om en nedskärning av driftsbudgeten skulle tillämpas även på Akademiska sjukhusets budget. Landstingen hävdade att påbudet inkräktade på landstingens intressen och skyldigheter sådana de anges i sjukvårdslagen 3 §. Landstingen får enligt driftsavtalet med staten ändå svara för större delen av kostnaden. Under alla omständigheter måste landstingen i regionen svara för vården av de svårt sjuka patienter som normalt annars skulle remitteras till Uppsala. Man ansåg vidare att nedskärningarna skulle kunna komma att kränka regionsjukvårdsavtalets stadganden och den praxis för tillämpning av regionsjukvårdsavtalet som utvecklats under senare år. I brev till regeringen — socialdepartementet — anfördes bl.a.: ”Regionsjukvårdsnämnden finner det konstitutionellt tveksamt att regeringen utan att överlägga med nämnden inkräktar på de enskilda landstingens rätt och skyldighet att enligt gällande sjukvårdslag själva avgöra dimensionering och kostnader för sin högspecialiserade sjukvård. Regionsjukvården i regionen regleras genom avtal mellan staten, Uppsala läns landsting och regionlandstingen.

Men hur har det utvecklat sig senare?

Från sjukhuset har hela tiden hävdats att det är den kvalificerade sjukvården som man i första hand önskat slå vakt om. Den har, som framgår av dessa siffror, tyvärr blivit drabbad. Med hänsyn till att det åligger landstingen att tillgodose sjukvårdsbehoven — och i det här fallet direktionen att svara för resursfördelningen — anser de socialdemokratiska reservanterna att landstingens indignation är berättigad. Försök till styrning har förekommit, icke reella partöverläggningar. Vi reservanter riktar vår kritik mot att det ansvariga statsrådet genom påtryckningar mot berörda myndigheter och landsting har sökt att i detalj styra var nedskärningarna i sjukhusets verksamhet bör ske. Enligt vår uppfattning har statsrådet på ett otillbörligt sätt blandat sig i myndigheters och landstings uppgifter. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den sociaidemokratiska reservationen nr 13.

Herr talman! Detta är förhoppningsvis sista kapitlet i följetongen om Akademiska sjukhuset, som har pågått här i kammaren under några månader. Det står alldeles klart att regeringens och dess sjukvårdsministers beslut om nedskärningarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala fick effekter som man inte hade räknat med. Ur den synpunkten är det helt naturligt att de berörda regionerna, landstingen och även Uppsala län har känt indignation och rest protester, något som vi har fått erfara under det senaste halvåret. Det är också helt motiverat att påpeka det felaktiga i att det inte upptogs ordentliga förhandlingar och överläggningar om dessa nedskärningar, innan man lät dem träda i kraft. Genom att tillämpa vad som skulle kunna kallas osthyvelprincipen när dessa nedskärningar gjordes och genom att exempelvis inte beakta följderna av att skära ned anslaget till läkarlöner, fick man precis den effekt som här har redovisats av den socialdemokratiske representanten, nämligen nedskärningar av den kvalificerade vården. Det var mycket olyckligt och hade kunnat undvikas om överläggningar tidigare hade tagits upp. Detta är alltså ett bevis på en viss centralstyrning och ett försök att göra nedskärningar på ett känsligt område utan att ta kontakt med de närmast berörda, dvs. med dem som hade kunskaper om och erfarenheter av vilka följderna skulle bli. Dessa ingrepp har också fått mycket olyckliga konsekvenser i fråga om antalet vårdplatser, för vården och hela sjukvårdssituationen vid Akademiska sjukhuset och i hela regionen.

Herr talman! I budgetdialoger händer det inte så sällan att de som begär pengar men inte får det blir litet missnöjda. I Uppsala är man missnöjd över att Akademiska sjukhuset inte har fått tillräckligt med pengar. Också i Uppsala sjukvårdsregion är man missnöjd över detta. Yngve Nyquist förklarade här alldeles nyss att han delar den indignation som man hyser över att Akademiska sjukhuset har behandlats alltför styvmoderligt. Får jag då ställa en fråga till Yngve Nyquist: Om Yngve Nyquist menar att Akademiska sjukhuset har fått för litet anslag, varför har Yngve Nyquist då inte föreslagit att sjukhuset skall få mera pengar? I fjol hade vi vid tre tillfällen möjlighet att här i kammaren besluta om anslag till Akademiska sjukhuset, först i samband med budgetpropositionen, sedan i samband med en tilläggsbudget och sedan i samband ytterligare en tilläggsbudget. Inte vid något av dessa tillfällen agerade Yngve Nyquist för att få fram mera pengar till Akademiska sjukhuset. Jag har här voteringsprotokollet från den senaste gången vi här i kammaren beslutade om Akademiska sjukhuset, nämligen den 16 december 1981. Jag kan där konstatera att Yngve Nyquist och en betryggande riksdagsmajoritet röstade för precis det anslag som Yngve Nyquist nu kritiserar regeringen för. Riksdag och regering har under lång tid varit eniga om de anslag som beviljats till Akademiska sjukhuset. Därför är det en gåta att socialdemokraterna i konstitutionsutskottet nu kommer och klagar över beslut som de själva har varit med om att fatta. Jag vill upprepa min fråga till Yngve Nyquist: Om Yngve Nyquist är så indignerad över att för litet pengar har givits till Akademiska sjukhuset, varför har Yngve Nyquist då inte agerat för att få fram mer pengar?
Herr talman! Till Daniel Tarschys vill jag säga att jag inser det lönlösa i att försöka få riksdagsmajoriteten med på att öka sina 10 90 av anslagen till Akademiska sjukhuset, när inte sjukhusets direktion har lyckats i sina övertalningsförsök. Jag har räknat med att direktionen och landstingen har fått ta kostnaderna för att så långt möjligt försöka klara den kvalificerade vård det är fråga om. Under denna tid — jag stöder mig på ett referat i Uppsala Nya Tidning — gjorde statsrådet Karin Ahrland flera besynnerliga uttalanden. Enligt tidningen lär hon ha talat om olika grader av sjukdomar som kräver specialistvård. Hon antydde bl.a. i det sammanhanget att läkarna på vårdcentralerna skulle kunna klara av mycket av denna vård lika bra. Hårt trängd har hon senare sagt att det inte var fråga om att ta bort vårdmöjligheterna för befolkningen i Uppsala län eller de avtalsbestämda platserna från regionlandstingen. Det gällde den kvalificerade sjukvården av regionsjukvårdskaraktär avseende patienter från andra län. I klartext: de förnämliga specialiteter som finns i Uppsala skulle inte få användas av vårdbehövande från övriga delar av landet. Eftersom intagningarna sker på medicinska grunder, blir det naturligtvis så att vården kommer att drabbas på alla nivåer. När den part som svarar för endast 10 96 av kostnadstäckningen gör sådana uttalanden, är det ett försök till styrning, vilket är anmärkningsvärt. Då inser jag det lönlösa i att en enskild riksdagsman motionerar i detta avseende.

Herr talman! Jag blir mer och mer konfunderad. Yngve Nyquist hade i fjol tre tillfällen att få med sin grupp på att begära mera pengar till Akademiska sjukhuset. Men inte någon gång lyckades han med den saken. Tvärtom beslöt ett enhälligt socialutskott tre gånger att tillstyrka regeringens förslag om anslag till Akademiska sjukhuset. Senast vi diskuterade saken, den 16 december 1981, fördes utskottets talan av Göran Karlsson, som är en partivän till Yngve Nyquist. Göran Karlsson talade till riksdagsmännen från Uppsala län inom olika partier och förklarade att det inte var möjligt att tillstyrka de förslag som kom från länsbänken. Nu har tydligen Yngve Nyquist ångrat sig. Han tycker att han i fjol röstade för ett alltför snålt anslag och vänder sig med skärpa mot beslutet. Men då ber jag att få påpeka, herr talman, att det beslutet fattades av Yngve Nyquist själv, av hans partivänner och av oss andra. Att komma i efterhand och beskylla regeringen för ett beslut som Yngve Nyquist själv står bakom tycker jag faktiskt är ganska fegt. Ett annat påstående som Yngve Nyquist framför är att Karin Ahrland skulle ha övat påtryckningar på Akademiska sjukhuset att dra ner en viss vård. Det är inte riktigt. Vad som har förevarit är att man från sjukhusets sida har sagt att man är bunden till händer och fötter. Man har — vilket är mycket vanligt i en budgetdialog — pekat på de bindningar som har förekommit och sagt: Vi kan inte dra ner på vår sjukvård. Då har statsrådet svarat: Det är klart att ni också har vissa typer av åtaganden som inte är bindningar. Ni har t.ex. en utomlänsvård som ges till patienter utanför sjukvårdsregionen, och det är så att säga en fri sektor, som ni själva kan bestämma över. Detta har bara varit ett naturligt inslag i den budgetdialog som alltid förekommer mellan regering och verk. Jag har noterat att i den debatt som fördes i kammaren den 16 december inskärpte Göran Karlsson mycket kraftigt att regeringen hade ett ansvar att vaka över att Akademiska sjukhuset höll sig innanför sin budgetram. Problemet i fjol var ju att man inte lyckades hålla sig inom sin ram utan fick komma till regeringen flera gånger för att få påfyllning, vilket regeringen och riksdagen också medverkade till. Jag tror inte att många verk i fjol två gånger fick förhöjningar av sina anslag. Det var inte heller många verk som slapp den 2-procentiga nedskärning som drabbade alla statliga myndigheter. Men Akademiska sjukhuset fick två gånger höjda anslag och kom därigenom att undgå att drabbas av den 2-procentiga nedskärningen.
Herr talman! Vad jag försökte peka på i mitt första anförande var hur man från regeringshåll totalt hade nonchalerat de avtal som reglerar driften vid Akademiska sjukhuset. Det har inte Daniel Tarschys lyssnat på alls. Jag vill gärna avsluta den här debatten med att påminna om att i den tidigare debatt som vi förde i sjukvårdsärenden karakteriserade Daniel Tarschys majoriteten som glada amatörer. Den majoriteten bestod ändå av en medicinare och ett antal riksdagsledamöter med flera tiotals års erfarenheter av landstingsarbete. Jag skall gärna kvittera den hurtiga betygsättningen med att konstatera, att Daniel Tarschys inlägg i den här debatten ger mig anledning att förmoda att hans kunskaper om och erfarenheter av landstingsoch sjukvårdsarbete står i klar paritet med motsvarande hos det statsråd som handhar de här frågorna sedan ett år tillbaka.
Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp mer i den här debatten, men när jag har hört Daniel Tarschys senaste inlägg måste jag verkligen en gång till ta en replik. Det är ju höjden av cynism som man får möta här. Det hade varit bra för både Daniel Tarschys och hans partivän sjukvårdsministern, om han hade låtit en glömskans slöja falla över de uttalanden som sjukvårdsministern gjorde i debatten om nedskärningarna vid Akademiska sjukhuset. Här står ju Daniel Tarschys själv och säger att nedskärningarna medförde att sjukhuset måste avvisa utomlänspatienterna; där kan man skära ner. Det betyder t.ex. att folk med allvarliga brännskador, som kan få vård kanske enbart på Akademiska sjukhuset där man har kompetensen, skall avvisas. Det finns också många andra viktiga specialiteter på detta sjukhus, dit man från alla håll i landet har remitterat patienter. Nu återupprepar Daniel Tarschys sin partivän sjukvårdsministerns uttalanden, som var fantastiska att höra när de framfördes: Det här behöver ni inte ta någon hänsyn till! Avvisa bara de där patienterna och se till att nedskärningarna blir gjorda! Jag tror inte att någon — vare sig sjukvårdsministern eller någon i folkpartiet eller någon i socialdepartementet — förutsåg verkningarna när man lade fram det här förslaget, för då hade man säkert inte vågat göra det. Sedan hade man all möda i världen att slingra sig undan den opinionsstorm som uppstod när verkliga fakta framkom om effekten av de aktuella nedskärningarna.

Herr talman! Två gånger i fjol medverkade regeringen till en höjning av anslagen till Akademiska sjukhuset. Därutöver gav man sjukhuset bemyndigande att i vissa avseenden överskrida det av riksdagen beslutade anslaget. Man kan verkligen inte påstå att regeringen har försummat att medverka till att undanröja de ekonomiska problem som Akademiska sjukhuset har haft. Göran Karlsson stod för ett halvår sedan här i talarstolen och talade om för Oswald Söderqvist och övriga riksdagsmän på Uppsalabänken att en riksavvägning måste göras vid fördelningen av resurser till sjukvården. I riksdagen röstade sedan en stor majoritet, där socialdemokraterna ingick, för socialutskottets enhälliga förslag. Yngve Nyquist må beskylla mig för att vara hur oerfaren som helst, men jag är ändå erfaren nog att kunna läsa riksdagsprotokoll. Efter att ha läst olika riksdagsprotokoll kan jag konstatera att Yngve Nyquist hela fjolåret röstade för precis de anslag regeringen föreslagit. Om han nu är indignerad över att dessa anslag är för små, kan han rannsaka sitt eget samvete.
Sedan de under avsnittet Handläggningen av vissa anslagsfrågor rörande Akademiska sjukhuset anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Vissa tjänstetillsättningsärenden.
Sedan de under avsnittet Handläggningen av länsläkarorganisationens avveckling anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Fråga om statsråds jäv i visst fall.
Sedan de under avsnittet Regeringens handläggning av tekofrågor med anledning av riksdagens beslut anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Hörneforsfrågan.
Sedan de under avsnittet Granskningsarbetets omfattning och inriktning, m.m., avsnitten 1-4 samt avsnitt 6 delvis, anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Nåd i brottmål.
Sedan de under avsnittet Förvaltningsbyggnaden Bastionen anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Regeringsbeslut beträffande tjänsten som generaldirektör för skolöverstyrelsen.
Sedan de under avsnittet Fråga om statsråds jäv i visst fall anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Tillämpningen av lagen om hälsooch miljöfarliga varor m.m.
Herr talman! Det ärende som närmast föranlett vår anmälan under ifrågavarande rubrik gäller ett tillsättningsärende. Åtskilliga gånger har sådana ärenden under tidigare år varit på tapeten i dechargedebatterna. Dock är detta ett i sammanhanget nytt ärende. När man ser tillbaka på de oegentligheter som den här sökanden under årens lopp varit utsatt för, blir man faktiskt något förvånad. Tidigare har det t.ex. förekommit att han, när han sökte en viss tjänst, spelades bort. Plötsligt föreskrevs andra kvalificeringsvillkor än de som enligt universitetsstadgan skall gälla för den aktuella typen av tjänst. Det har också förekommit att man har misstolkat innebörden av undervisningsbetyg. Man har nämligen blandat ihop ett äldre och ett yngre betygsättningssystem. Genom en avsiktlig sådan sammanblandning har man i detta ärende, där systemet tillämpades, lyckats spela bort sökanden. Man har också i olika sammanhang förklarat honom vara icke behörig. En utomstående som läser handlingarna i alla dessa ärenden noterar att det är något märkligt att den som kan vara behörig till en professur i Tyska förbundsrepubliken med nöd och näppe anses vara behörig till en tjänst som universitetsadjunkt i Sverige. Den långa rad av egendomligheter som kan konstateras i de olika ärendena har nu krönts med ytterligare ett egendomligt fall. Det gäller tillsättningen av en docentur i Lund. Det ärendet har nr 826/81 och avgjordes i utbildningsdepartementet den 10 december i fjol. Efter att ha tittat på det ärendet, kan man konstatera att nog borde statsrådet Wikström, som har fattat beslut i ärendet, och konstitutionsutskottet, som har haft att granska detsamma — något som tydligen har gått mycket summariskt till, att döma av granskningsbetänkandets fåtaliga rader — ha studsat till inför vissa omständigheter. Så har t.ex. denna sökande — licentiaten Helmers — förklarats icke behörig med den synnerligen märkliga och såvitt jag vet unika motiveringen att bara den som sätts i första förslagsrummet kan anses behörig. Det är ett mycket märkligt resonemang, eftersom behörigheten skall avgöras på basis av meriter. Man kan i och för sig vara behörig, även om man hamnar i andra, tredje eller fjärde förslagsrummet. Det kan finnas de som är mera meriterade, men för den skull kan man vara behörig till den typ av tjänst som det gäller. Det förfarandet måste naturligtvis vara felaktigt, och visst borde statsrådet Wikström ha uppmärksammat detta och i handläggningen av ärendet ha undanröjt beslutet i åtminstone denna del. Under denna tillsättningsprocedur har det dessutom kommit påståenden om Helmers från bl.a. en person som i Lund har deltagit i beredningen av ärendet. Dessa påståenden kan inte på något sätt verifieras av de handlingar som Helmers har lämnat in. Det har föranlett Helmers att gå till tingsrätten för att få detta fastställt. Tingsrätten har också fastställt att de uppgifter rörande Helmers som ii detta fall cirkulerade var ägnade att utsätta honom för missaktning. Statsrådet Wikström har sedan bl.a. konstaterat att tingsrätten inte dömde någon till ansvar för denna handling. Detta anförs alltså som ett försvar för statsrådets beslut i ärendet. Det är dock att notera att statsrådet där åberopar en dom som inte har vunnit laga kraft, vilket måste vara formellt felaktigt. Det finns således, herr talman, en serie egendomligheter i detta tillsättningsärende, liksom i ett flertal andra tillsättningsärenden där samme sökande har varit aktuell och där i stort sett samma personer har bedömt hans kvalifikationer. Rent statistiskt kan detta inte stämma i samtliga fall. När sådana här egendomligheter, oegentligheter och formella fel på detta sätt samlas i långa serier, antyder det mycket klart att det här verkar någon kraft som är obehörig, som inte har i ett rättssamhälle och en korrekt rättslig bedömning att göra. Eftersom konstitutionsutskottet inte har intresserat sig för dessa egendomligheter eller inte brytt sig om att på något sätt uppmärksamma dem, återstår det ingen annat för vpk än att lägga fram ett särskilt yrkande.

Därvid har han Utskottet finner detta förfarande böra föranleda anmärkning. Jag yrkar bifall till detta särskilda yrkande.
Herr talman! Tidigare delar av den följetong som Jörn Svensson nu har berört har vi diskuterat åtskilliga gånger i riksdagen. Jag skall inte upprepa det. Vad det nu gäller är ett rätt vanligt tillsättningsärende. Några stycken söker en docenttjänst. En får tjänsten. De som inte får den besvärar sig hos regeringen. Regeringen avslår besvären. Det är ingenting ovanligt, och det är ingenting som inte regeringen har full rätt att göra. Jag ber att få yrka bifall till vad utskottet har anfört.
Herr talman! Om jag inte kände Bertil Fiskesjö, skulle jag tro att han avsiktligt försökte att förolämpa mig. Jag står inte här och diskuterar huruvida den ene eller andre borde ha fått tjänsten. Vad jag diskuterar är de egendomligheter i handläggningen som har förekommit, t.ex. att man förklarar en sökande icke behörig därför att han inte har kommit i första förslagsrummet — det vet ju var och en som sysslar med sådana här saker att det är fullständigt absurt. Om detta har statsrådet Wikström, när han har överprövat ärendet, inte haft ett ord att säga. Det är sådana egendomligheter som återkommer i fall efter fall när det gäller den här sökanden och som vi finner i detta aktuella fall från december i fjol, vilket är det som borde ha granskats. Därför skallinte Bertil Fiskesjö komma här och säga till mig att det är inget ovanligt att en sökande förlorar i en konkurrens. Nej, det vet jag väl, men det är inte detta klagomålet gäller. Det är konstigheterna i samband med tillsättningsförfarandet det handlar om, men dem ger sig tydligen inte Bertil Fiskesjö in på att försöka vare sig granska eller förklara. De är oförklarliga från rättslig synpunkt. De måste vara förklarliga ur helt andra, obehöriga synpunkter. Det är min slutsats.

Herr talman! Riksdag och regering brukar skyllas för att ägna sig åt lagstiftningsraseri. Därför tycker jag att det är värt att notera att vi också upphäver en väldig massa lagar och författningar. Genom det här förslaget upphävs ett 50-tal äldre författningar. Dessutom aviseras det från regeringen att man avser att inom sitt eget kompetensområde upphäva ytterligare mellan 150 och 200 författningar. Totalt sedan 1976 har det med beslutet i dag upphävts minst 1 000 författningar, dvs. lagar och förordningar. Jag tycker det är viktigt att vi som möter kritiken för lagstiftningsraseri är medvetna om att riksdag och regering också rensar undan en del bland de Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder dels för att unga invandrare med dubbelt medborgarskap inte skall behöva göra militärtjänst i två länder, dels för att förhindra att invandrare från Turkiet för ut valuta från Sverige för att friköpa sig från militärtjänst i hemlandet. ; Krav på att värnplikt fullgörs i såväl Sverige som i annat land kan uppkomma om en invandrare har s.k. dubbelt medborgarskap. En ledande princip i den svenska medborgarskapslagstiftningen och i dess tillämpning är att förhindra uppkomsten av dubbla medborgarskap. Sverige har anslutit sig till 1963 års Europarådskonvention om begränsning av fall av flerfaldigt medborgarskap och om militära förpliktelser i fall av flerfaldigt medborgarskap. I enlighet härmed gäller sålunda att en svensk medborgare som har förvärvat medborgarskap i annan stat automatiskt förlorar sitt svenska medborgarskap och att den som vill bli svensk medborgare genom naturalisation som regel skall avsäga sig sitt tidigare medborgarskap. Dubbelt medborgarskap uppkommer emellertid i ett betydande antal fall på grund av att många stater inte medger förlust av medborgarskap i staten i fråga. Enligt Europarådskonventionen skall den som är medborgare i två eller flera stater inte åläggas att göra militärtjänst i mer än en av dessa stater, och militärtjänsten skall göras i det land där vederbörande har varaktigt hemvist. Konventionen utgör således, såvitt gäller de anslutna staterna, ett effektivt instrument för att undvika att den som samtidigt är svensk medborgare och medborgare i annan stat skall behöva göra militärtjänst i mer än en stat. Det är dock flera medlemsstater i Europarådet som inte har ratificerat 1963 års konvention, bl.a. Turkiet, Grekland och Spanien, och därtill kommer att flera aktuella utvandringsländer inte är medlemmar i Europarådet. Mot bakgrund av att problemen i samband med dubbla medborgarskap har ökat i alla invandringsländer i Europa har Sverige nyligen i Europarådet begärt att denna fråga skall tas upp till behandling. Sverige verkar också för att de medlemsländer som inte har anslutit sig till konventionen skall göra det. De svenska värnpliktsbestämmelserna står i överensstämmelse med de grundläggande principerna om undvikande av dubbel militärtjänstgöring. Enligt 5 § värnpliktslagen kan befrielse från tjänstgöring medges helt eller delvis för bl.a. den som genom naturalisation blivit svensk medborgare det kalenderår då han fyllt 25 år eller senare och för den som styrker att han har gjort militärtjänst utomlands. Enligt turkisk lag kan vissa turkiska medborgare som bor utomlands mot erläggande av ett visst belopp bli frikallade från större delen av den tvååriga obligatoriska militärtjänstgöringen i Turkiet. De svenska valutabestämmelserna syftar bl.a. till att reglera utförseln av valuta med hänsyn till målen för den svenska ekonomiska politiken. Riksbankens prövning skall ske mot denna bakgrund, och hänsyn till aspekter av det slag som aktualiseras i Görel Bohlins fråga kan sålunda inte beaktas vid bedömningen av ett valutaärende. En i Sverige bosatt utländsk medborgare har rätt att utan särskilt tillstånd föra ut högst 5 000 kr. i månaden av sin arbetsinkomst till sitt hemland. Är beloppet högre krävs tillstånd från riksbanken. Det är riksbanken som självständigt har att bestämma vilka föreskrifter om valutareglering som skall gälla inom de ramar som finns i valutalagen och valutaförordningen.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret, som jag tycker är både utförligt och positivt. Jag har i min hand ett brev från en ung invandrare. Han är gift med en svenska och har familj. Han har svenskt och turkiskt medborgarskap. De turkiska myndigheterna har nämligen vägrat att befria honom från det turkiska medborgarskapet. Han har kallats till militärtjänstgöring i Turkiet som tar två år. Tillsammans med den eventuella svenska militärtjänstgöringen blir det tre år. En vägran att efterkomma de turkiska myndigheternas kallelse innebär, enligt brevet, att han riskerar att för all framtid utestängas från Turkiet, där han har sina rötter och fortfarande har anhöriga och vänner. Han har erbjudits att betala pengar till Turkiet för att slippa del av tjänstgöringen. Jag har här också turkiska försvarsministeriets fattade beslut om att erbjuda i andra länder arbetande turkar att köpa sig fria från militärtjänstgöring. Jag vet inte vilka konsekvenserna blir om denna invandrare inte betalar, men sannolikt kan han inte åka hem mer. För de flesta, vare sig man är invandrare eller inte, är det här mycket pengar — 50 000 kr. plus kostnaden för resan ner för tjänstgöring under två-fyra månader, som ändå måste fullgöras. Enligt valutabestämmelserna har en invandrare, som framgår av invandrarministerns svar, rätt att till hemlandet skicka 5 000 kr. per månad — ca 60 000 kr. på ett år — av sin arbetsinkomst. Märk väl att det skall vara pengar som han tjänat på arbete i Sverige. Hur många får per månad 5 000 kr. netto över efter skatt? Detta kan tyckas vara Turkiets ensak, men jag kan inte hålla med om det. Vi har här ett socialt ansvar. Vi har ca 18 000 turkar här i Sverige, många av dem unga män i aktuell ålder. Ofta har dessa män egna familjer i Sverige, som får svårt att klara sitt uppehälle under den tid på två-fyra månader då familjeförsörjaren inte finns i landet. Jag har också fått kontakt med ett par socialförvaltningar, som bekräftat vilka problem som kan uppstå i samband med de här utgifterna för att familjefadern för det första skall slippa del av värnplikten i hemlandet, för det andra ändå skall tjänstgöra i några månader och inte kan försörja familjen och för det tredje skall företa den dyrbara resan till hemlandet. Visst kan pengarna lånas upp och sedan återbetalas under något tiotal år — och det är väl också vad som sker. Men det är i så fall inte helt i enlighet med bestämmelserna, som förutsätter regelbunden avsättning från arbetsinkomsten. Enligt en uppgift som jag har fått från militära myndigheter kan det röra sig om ett ökande antal unga män som får de här problemen. Jag tycker som sagt att invandrarministerns svar är positivt, men jag vill ändå fråga invandrarministern hur hon ser på de sociala problem som följer i detta systems spår.
Herr talman! Jag har, som Görel Bohlin sade, ganska utförligt besvarat frågan vilka möjligheter som f.n. finns att komma åt problemen. De möjligheterna är alltså ganska begränsade. Huvuduppgiften är att undvika dubbla medborgarskap — det är det frågan egentligen gäller. I Sverige arbetar vi oförtrutet på att man skall komma fram till en ordning där man så långt detta är möjligt undviker dubbla medborgarskap. Som jag sade har vi alldeles nyligen på nytt rest frågan i Europarådet. Det var bara ett par saker som Görel Bohlin sade som jag direkt vill ta upp. Görel Bohlin antydde, att om den person som det här gäller skulle resa hem och göra värnplikt där, skulle han behöva göra militärtjänst i två länder. Så är det icke. Om han skulle åka hem och göra sin värnplikt, kommer han icke att behöva göra militärtjänst i Sverige. Sverige har ratificerat den konvention som innebär att om militärtjänst görs i ett annat land, behöver man inte göra militärtjänst också i Sverige. När det gäller riksbankens policy beträffande valutautförsel har regeringen alltså inte några konstitutionella möjligheter att påverka denna, eftersom riksbanken sorterar direkt under riksdagen och dessutom i hög grad är ett självständigt verk, som fastställer sina egna bestämmelser. Där har man alltså inte tagit hänsyn till vad de pengar skall användas till som man ger tillstånd till att föra ut. Jag är naturligtvis medveten om att det för de personer som det gäller kan vara problem, men de problemen kan bara lösas på det långsiktiga sätt som jag har redogjort för.
Herr talman! Jag har fått bekräftelse på att alla ansträngningar görs för att komma till rätta med dessa problem. För egen del måste jag säga att jag tycker det är stötande att det kan gå till på detta sätt, och jag är övertygad om att invandrarministern också tycker det. Det är otäckt att unga familjer och enskilda kommer i kläm på detta sätt. Jag tackar som sagt för svaret, och jag utgår från att det arbetas vidare för att stoppa denna hantering.
Herr talman! Mårten Werner har frågat mig vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att underlätta för diabetiker att i tid förebygga av sjukdomen betingade allvarliga synskador. Synförsämring är tyvärr en vanlig komplikation efter lång tids diabetes. Patienter som får sjukdomen före 30 års ålder löper störst risk att få en grav näthinneförändring och allvarlig synnedsättning. Efter 25 års diabetes drabbas 80-90 20 av patienterna av små punktvisa blödningar i näthinnan som en följd av blodkärlsförändringar. Dessa påverkar inte synförmågan märkbart men är en varningssignal. Som regel ökar kärlförändringar och blödningar med tiden, och synen sätts ned. Efter 30 års sjukdom har ca 3 20 av diabetikerna erhållit en allvarlig synskada till följd av blödningar i ögat. Patienter med sådana synskador behandlas i dag främst med två metoder — fotokoagulation och glaskroppskirurgi. Fotokoagulation innebär att man med hjälp av ljusstrålar åstadkommer en bränneffekt på näthinnan för att begränsa nybildning av blodkärl och förhindra blödningar. Den metoden används främst i förebyggande syfte för att förbättra patienternas utsikter att behålla synskärpan. Möjligheter till fotokoagulation finns vid de flesta ögonkliniker i landet. Väntetid för behandling kan dock förekomma. Enligt de uppgifter som jag har fått finns möjlighet att inom landet få behandling med fotokoagulation, om detta bedöms vara lämpligt ur medicinsk aspekt. Några uppgifter har heller inte framkommit om att patienter söker sådan vård utomlands. För en större blödning i glaskroppen, som försämrar ögats funktion, fanns det tidigare ingen lämplig behandling att erbjuda. Numera är det möjligt att i vissa fall operera bort den genomblödda glaskroppen genom s.k. glaskroppskirurgi. Väntetiderna för en sådan operation kan tyvärr fortfarande vara långa. Det kan förekomma att patienter söker sig utomlands för behandling. Socialstyrelsen avser att särskilt studera detta ämne i år. Jag vill slutligen också peka på att det redan nu är möjligt att genom speciell diet och noggrann kontroll av ämnesomsättningen fördröja en näthinneförändring eller minska dess svårighetsgrad. Det har alltså skett en snabb utveckling inom detta område under de senaste åren. Eftersom socialstyrelsen uppmärksammar problemen, finns det inte anledning att nu vidta några ytterligare åtgärder.

Herr talman! Först vill jag säga att jag i mitt svar försökte att reda ut begreppen på det här området, och jag redovisade att det faktiskt är fråga om två olika metoder. Jag undrar om inte Mårten Werner har missuppfattat situationen när det gäller vilken metod som man har väntekö till, men eftersom han inte är här skall jag inte ta upp någon debatt om detta. Jag vill förklara för Blenda Littmarck att den metod som kallas fotokoagulation utnyttjas för alla som behöver behandlas med den och som den kan hjälpa. Tyvärr kan ingen av metoderna hjälpa alla. Den metod som kallas glaskroppskirurgi och som kanske är den som har föranlett Mårten Werners fråga är, som jag sade, en mycket ny metod. Den tillämpas ännu så länge bara vid några av de större sjukhusen i landet. Orsaken till det är, Blenda Littmarck, att resurserna fortfarande är mindre än vad som motsvaras av efterfrågan. Detta beror i sin tur på att metoden är relativt ny och att hittills endast ett fåtal ögonläkare har skaffat sig tillräckliga kunskaper för att kunna praktisera den. Det finns inte någon som helst ovilja i det här fallet från myndigheternas sida, så att man skulle vägra patienter att få behandling, men eftersom vi inte har tillräckligt många läkare med denna specialitet, så uppstår det väntetider. Det är därför socialstyrelsen nu skall studera detta, och ambitionen är naturligtvis att så många läkare som möjligt skall kunna skaffa sig den här utbildningen. Blenda Littmarck frågade också om man i sådana här fall kunde flytta patienter mellan olika sjukhus i landet. Jag har fått uppgiften att det förekommer samarbete här mellan landstingen.

Herr talman! Ingegärd Oskarsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att hemkonsulenternas rådgivande och uppsökande verksamhet kan fullföljas i minst samma omfattning som hittills. Enligt beslut vid riksmötet 1978/79 skulle den regionala konsumentverksamheten på sikt riktas in på i huvudsak utredande, bevakande och kunskapsförmedlande uppgifter. En förutsättning för detta var bl.a. att kommunerna bygger ut sin konsumentverksamhet. Intill dess så har skett måste de regionala handläggarna till viss del arbeta med frågor som också ligger inom området för kommunernas kompetens. Föredraganden framhöll i prop. 1978/79:57 om inriktning av den regionala konsumentpolitiska verksamheten att den regionala organisationen bara skall ge vägledning och information till konsumenter i kommuner som ännu inte har inrättat konsumentverksamhet. När det gäller att förverkliga de besparingar som statsmakterna beslutar har länsstyrelserna hittills fått prioritera bland de arbetsuppgifter som de har att sköta. Av de 39 hemkonsulenttjänster som finns i landet har enligt de uppgifter jag nyligen har inhämtat fem och en halv tjänst vakantsatts av besparingsskäl. Sådan vakantsättning har skett endast i län som har flera hemkonsulenttjänster. I något län utnyttjas f. n. en av de befintliga hemkonsulenttjänsterna även för andra uppgifter inom länsstyrelsen. Länsstyrelserna är skyldiga att fullgöra de uppgifter som har ålagts dem inom den regionala konsumentverksamheten. Regeringen ser positivt på den verksamhet som hemkonsulenterna bedriver och har inte rekommenderat någon begränsning av den. Länsstyrelsernas mångskiftande verksamhet och de olikheter som finns mellan länen har gjort det lämpligt att prioriteringarna får göras av de enskilda länsstyrelserna. Regeringen följer kontinuerligt effekterna av detta prioriteringsarbete och kan vidta åtgärder om så behövs.

Herr talman! Först ber jag att få tacka kommunministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår ju att regeringen ser positivt på den regionala hemkonsulentverksamheten och inte har rekommenderat någon neddragning av denna i samband med besparingsarbetet ute på länsstyrelserna. Såsom framgår av motiveringen har jag ställt den här frågan med anledning av den oroande utveckling som kan bli följden av många länsstyrelsers agerande när det gäller hemkonsulenternas tjänster. I det besparingsarbete som sker på länsstyrelserna drabbas hemkonsulenternas verksamhet mycket hårt i många fall. Eftersom det i de flesta län endast finns en hemkonsulent, betyder varje timmes neddragning av tjänsten att viktig verksamhet drabbas. I län som har två hemkonsulenter är arbetet ofta upplagt så, att de båda konsulenterna har arbetsuppgifter som kompletterar varandra. Konsumentverket har också större möjlighet att lägga ut speciella projekt i de län där det finns två tjänster. Det gör att en neddragning även där betyder ett stort avbräck i verksamheten. När riksdagen 1979 fastslog organisationen för hemkonsulenterna fanns det 39 tjänster. Målsättningen var då att stärka organisationen ytterligare. Ändringar sker snabbt. I dag finns det enligt uppgift 31,5 tjänster, och då är dessutom förändringar på gång som kan påverka denna siffra väldigt snabbt. I Mariestad t.ex. har länsstyrelsen enligt de uppgifter jag har fått beslutat flytta över den ena hemkonsulenten till skatteavdelningen från den 1 juli. I Västerås finns också risk för förändring som betyder neddragning. I Skara har man beslutat om indragning av en tjänst av två fr.o.m. den 1 juli. Detta är exempel på vad som sker just i dagarna. Den här utvecklingen sedan 1979 betyder en 20-procentig minskning. Dessutom är det så att skrivhjälpen har minskat. Detta är en oroande utveckling nu när konsumentrådgivning är viktigare än någonsin. I budgetpropositionen betonas också hur viktigt hemkonsulenternas arbete är, bl.a. som komplement till den kommunala verksamheten. När konsumentverket nu skall skära ned sin centrala verksamhet, är det nödvändigt att den regionala har möjlighet att fungera på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt som man skär ned tjänster, skär man också bort kunskap, kunskap som är värdefull för oss konsumenter. Intresset för konsumentinformation ökar också. Detta gäller t.ex. möjligheterna att föra ut ekonomiinformation, bl.a. till dem som får socialbidrag. Att lära sig att spara på rätt sätt är viktigt för alla. Arbetsuppgifter för hemkonsulenterna finns i överflöd och att skära ned deras möjligheter att utföra dem är verkligen ingen förnuftig åtgärd. Jag skulle till slut vilja ställa en fråga som har att göra med att riksdagsbeslutet 1979 inte alldeles skall urholkas: Är kommunministern beredd att nu när man ser den utveckling som sker medverka till en förstärkning på detta område?
Jag ber att få fästa uppmärksamheten på att i frågedebatter får det första anförandet omfatta tre minuter, det andra två minuter och de efterföljande en minut.
Herr talman! Jag vill självfallet verifiera den betydelse som konsumentverksamheten har, särskilt den regionala konsumentverksamheten i den uppläggning som nu är föreskriven av riksdagen. Jag förstår också den oro som de kan hysa som intresserar sig för eller arbetar i verksamheten med den förändring som har skett i och med besparingsarbetet. Jag vill ändå säga att de förändringar som skett hittills har varit prioriteringar inom enskilda länsstyrelser. Som jag redovisade i svaret har indragningar skett endast där det varit mer än en hemkonsulent anställd. Jag vill än en gång poängtera vad jag sade i mitt svar, nämligen att regeringen verkligen ser positivt på verksamheten. Självfallet bör den få möjlighet att drivas på den nivå som förutsatts i riksdagsbeslutet. Även om prioriteringarna ligger på länsstyrelserna, får det bli så att också de förtroendevalda i länsstyrelsernas styrelser får ha en viss bevakningsuppgift när det gäller fördelningen av aktiviteterna inom länsstyrelsen. Det är min förhoppning att så sker.
Herr talman! Jag tackar för detta. I det svar som kommunministern gav står det också att regeringen följer effekterna av prioriteringsarbetet och att man är beredd att vidta åtgärder om så behövs. Jag ser det som så allvarligt att jag tycker det är dags att nu vidta åtgärder för att inte 1979 års riksdagsbeslut när det gäller den regionala verksamheten helt skall urholkas.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag hoppas att den diskussion vi nu har haft skall tränga ut till länsstyrelserna när det gäller den fortsatta prioriteringen inom länsstyrelserna.
Herr talman! Får jag då också säga att det är min förhoppning att trenden vänder, så att man i stället får möjlighet att förstärka den viktiga konsulentverksamheten.

Herr talman! Per Israelsson har frågat mig hur jag ser på framtiden för den del av den svenska glasindustrin som tillverkar dryckesförpackningar. Enligt frågeställaren hotas en del av de anställda vid Hammars glasbruk i södra Närke av avsked från sina arbeten till följd av minskad avsättning. Den enda tillverkaren av dryckesförpackningar av glas i Sverige är PLM AB. Tillverkningen sker vid Hammars glasbruk i Örebro län. PLM tillverkar glasförpackningar vid ytterligare en fabrik, i Limmared i Älvsborgs län, med inriktning på förpackningar för livsmedel och medicinska ändamål. Totalt sysselsätter tillverkningen av förpackningsglas ca 800 personer, varav ca 400 vid Hammars glasbruk. Konsumtionen av vinoch spritdrycker liksom av maltoch läskedrycker har minskat, vilket enligt vad jag har erfarit är en viktig orsak till att PLM ansett det nödvändigt att nu inleda MBL-förhandlingar om permittering av personal vid bl.a. Hammars glasbruk. Statens industriverk har särskilt studerat förhållandena inom förpackningsglasindustrin. På uppdrag av regeringen gjorde industriverket en förstudie om branschen, vilken var klar hösten 1980. Verket har därefter fortsatt utredningsarbetet och i januari i år presenterat en rapport om förpackningsglasindustrin och konsekvenserna av returanvändning och återvinning. Enligt rapporten kan efterfrågan på svenskt förpackningsglas väntas minska successivt under 1980-talet och leda till behov av omställningar inom förpackningsglasindustrin. Man kan dock räkna med att en betydande produktion av glasförpackningar behövs även på lång sikt.

Herr talman! Det rör sig i det här fallet om 175 anställda som ställs utan jobb. Det kanske inte är någon katastrof på en större ort, där det kan finnas tillgång till alternativ sysselsättning, men på en liten ort, som Askersunds kommun, blir det svåra problem. Det kommer att betyda i det närmaste en fördubbling av den arbetslöshet som redan finns. Det finns också redan nu problem i området. Munksjö AB har lagt ned sågeni Aspa, och fabriken i Olshammar går med lånade pengar mot en — kan man kanske säga — oviss framtid. Vieille-Montagne i Zinkgruvan, i närområdet, har haft bra med sysselsättning men hotar med neddragningar om myndigheterna ställer hårdare miljökrav. I problemområdet södra Närke borde det vara billigare för samhället att så att säga stämma i bäcken. Jag vill fråga industriministern om man kan utgå ifrån att PLM kommer att följa den s.k. Åslingdoktrinen och ta socialt ansvar i en region där det knappast finns andra jobb att tillgå inom rimligt pendelavstånd. Måste inte också samhället bestämma sig för ett mer långsiktigt handlande i fråga om dryckesförpackningar? När kan man i så fall vänta sig ett sådant långsiktigt ställningstagande, så att industrin vet vad den skall rätta sig efter? Detta är också ett viktigt inslag i de förhandlingar som kommer med anledning av varslen om neddragning. Vi måste bestämma oss för om vi skall ha aluminiumburkar, plåtburkar eller glas till dryckesförpackningar. Och jag har en känsla av att aluminiumburken, som nästan alla är mycket kritiska mot, har en roll i det här spelet som gäller utträngning av glasindustrin. De anställda menar också att när det går att lansera ett pantsystem för aluminiumburkar borde det gå lika bra att lansera ett pantsystem för s.k. återglas, som då skulle kunna bli råvara för nya flaskor. Det skulle vara intressant om industriministern mera konkret ville svara på de frågor som jag har ställt här i anslutning till min mer allmänna fråga, som jag lämnat skriftligt.
Herr talman! Jag vill betona att vi haft överläggning med Askersunds kommun och väl vet vilka problem av sysselsättningskaraktär som en nedläggning av en produktionslinje vid Hammars glasbruk innebär. Vi har också från industridepartementets sida utfäst oss att medverka inom de regionalpolitiska och småföretagspolitiska ramar som står till buds med att skapa alternativ sysselsättning. Frågan i dess vidare bemärkelse, dvs. den politik som styr användningen av förpackningar, anser jag kanske ligger utanför den här diskussionen. Där föreligger beslut som i princip reglerar utvecklingen när det gäller förpackningar, och politiken härvidlag kan såvitt jag förstår inte ändra situationen för Hammars glasbruk.
Herr talman! Industriministern ställer sig ju inte helt avvisande till att man kan vidta åtgärder med anledning av vad som inträffat. Går det att redan i dag säga någonting om vilken form av åtgärder det kan bli fråga om för en bekymrad kommun som Askersund? Kan det röra sig om att man skulle kunna etablera någon form av alternativ sysselsättning? Är det möjligt att i dag ge någon antydan om huruvida det inte bara kommer att röra sig om arbetslöshetskassa och AMS-jobb eller om det kan bli någon form av varaktig produktiv sysselsättning som skulle komma i stället, om den här neddragningen verkligen kommer till stånd?
Herr talman! Det är för tidigt att i dag lämna någon närmare redovisning. Det får bli en fråga som på sedvanligt sätt tas upp med kommun, företag, fack och regionala myndigheter. Sedan får det bedömas i vad mån särskilda insatser från statsmakternas sida erfordras.
Herr talman! Det går alltså inte att få något mera konkret svar. Men det svar jag har fått är att man i alla fall är beredd att göra någonting. Jag får en känsla av att jag inte tackade för svaret. Det hör till gott skick att man gör det, och jag framför alltså nu ett tack.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder så att berörda inmutningar som LKAB har i Bergslagen inte kommer i utländsk besittning och att LKAB får erforderliga medel för att självt prospektera och exploatera fyndigheterna. Jag vill först erinra om att det finns en lagstiftning som medger kontroll av utländska förvärv av bl.a. inmutningar här i landet. Behov av ytterligare åtgärder föreligger således inte. Vad gäller nya medelstillskott till LKAB för prospektering och exploatering av mineralfyndigheter i Bergslagen är detta f. n. inte aktuellt. Pågående diskussioner mellan LKAB och andra intressenter, däribland British Petroleum , om samverkan inom prospekteringsområdet är, enligt vad jag har erfarit, för LKAB:s del främst motiverat av en strävan att fullt utnyttja de prospekteringsresurser som företaget redan besitter.

Herr talman! Den hotbild som nu träder fram är att multinationella intressen — det brittiska BP — skall få leta malm och även etablera sig i svensk gruvnäring i Mellansverige. I så fall är det ju första gången på 70 år som ett utländskt bolag skall kunna utnyttja denna möjlighet. Det gäller alltså den multinationella jätten BP, som numera är ett av världens största gruvbolag med aktiviteter i Australien, på den amerikanska kontinenten, i Afrika och Europa. I mineralpropositionen 99 har ju industriministern signalerat att den här dörren till svensk mineralutvinning är ganska öppen för utländska intressen. Det är väl där som man nu funderar på om man inte skall kunna gå in. Det är i så fall en helt felaktig politik, och det måste vara uttryck för en svensk handlingsförlamning, i stället för att vi gör någonting själva. När BP visar det här intresset för de strategiska legeringsmetallerna i Mellansverige, så visar det också att de är brytningsvärda. Vi kan alltså ta hand om dem själva. Jag vill erinra om några ord som Hjalmar Branting sade 1897: ”Där gäller det vad som finns nedlagt i våra berg, i det svenska folkets gemensamma jord, det gäller att på alla sätt låta detta komma det allmänna till godo.” Så sade alltså Branting då. Det gäller i mycket hög grad nu när BP kommer in och försöker ta ifrån samhället någonting som samhället har inmutat via LKAB. Det gäller också ytterligare ett steg. Det är inte fråga om svenska privatbolag utan om utländska intressen. Det ser ut som om LKAB:s kris utnyttjas av BP. Och vad som står på spel är inmutningarna i Mellansverige, som tydligen kan utförsäljas till högstbjudande. Man kommer inte ifrån att det svar industriministern ger är — förlåt mig — ganska intetsägande, och tacket för svaret får sin inriktning som en följd därav. Regeringen har sagt ett principiellt ja när det gäller tillstånd, och jag skulle vilja fråga: När kan det bli aktuellt med medelstillskott till LKAB? Vill inte regeringen ha en samordnad samhällelig utveckling av mineraltillgångarna i Mellansverige? Har inte LKAB de resurser som behövs? Vad är det för resurser som LKAB saknar för att utnyttja sina egna tillgångar? Det kan inte vara kunnande. Det har företaget, såvitt jag förstår, eller åtminstone finns det i Sverige, så att samordning kan ske. Det tycker jag är en viktig fråga, eftersom det av de sista raderna i svaret framgår att samverkan skulle vara motiverad av en strävan att fullt utnyttja de prospekteringsresurser som företaget redan besitter. — Vad är det för resurser som kan komma utifrån och som regeringen är så angelägen skall komma därifrån?
Herr talman! Om svaret var intetsägande, eller hur Lars-Ove Hagberg nu karakteriserade det, beror möjligen i någon mån på frågan. Frågan ställs utan någon reell bakgrund. Det krävs nämligen särskilt tillstånd till inmutning för ett utländskt företag, men någon sådan ansökan från BP eller annat utländskt bolag föreligger inte. Skulle en sådan ansökan komma, får naturligtvis prövning ske på sedvanligt sätt. Lars-Ove Hagberg har ställt sin fråga utifrån hypoteser, och då kan man inte gå in i en mer detaljerad diskussion. Det principuttalande som jag har gjort i mineralpolitiska propositionen gäller ju principen att man även inom gruvnäringen skall kunna dra nytta av utländsk teknologi i lämplig omfattning, men varje utländskt engagemang i Sverige kräver särskilt tillstånd, och vi har inte ens en ansökan ännu.

Herr talman! Jag har i frågan refererat till vad som är på gång mellan LKAB och BP. Det har inte dementerats av LKAB. Alltså är det ett reellt hot. Det har inte kommit in någon formell ansökan. Men jag har frågat om hur regeringen ser på det hot som föreligger i dag. Det har också litet att göra med vad den svenska regeringen och den svenska staten vill göra med LKAB. Vill man ge företaget resurser så att det självt eller tillsammans med andra svenska nationella företag kan bygga upp en egen organisation för utvinning av mineraltillgångarna i Sverige? Det är vad det handlar om, men den frågan får jag inget svar på. Den skall besvaras senare. Får jag då bedöma svaret på följande sätt: Man har inte fått någon ansökan. Regeringen är ganska restriktiv till det som håller på att hända mellan LKAB och BP. Tänker regeringen på något sätt ingripa i tid eller skall vi vänta tills det blir någon typ av MBL-situation, där industriministern återigen kan säga att det pågår någon typ av förhandlingar, att regeringen inte skall gripa in i det läget utan avvakta till dess det hela är klart? Det är den vanliga modellen när vi ställer frågor om vad som skall hända. Vad är det som regeringen har på sitt bord och nu har ansvar för? Regeringen har lagt fram en proposition. Här föreligger ett konkret fall — LKAB förhandlar med BP. Är det inte då motiverat att regeringen ger ett svar på frågan hur den ser på en sådan händelse? Jag frågar återigen: Vad är det för resurser som samhället totalt i Sverige saknar och som BP kan ha?

Herr talman! Per Petersson har frågat mig om jag avser vidtaga någon åtgärd som ger möjlighet till att riksspridda morgontidningar även i fortsättningen kommer till läsarna i övre Norrland i samma tid som nu. I mars 1981 ansökte ett enskilt flygföretag om koncession för befordran av post och tidningar under förutsättning att överenskommelse kunde träffas med postverket och tidningarna. Någon sådan kom inte till stånd. I juni träffade postverket och tidningarna ett nytt treårsavtal med Linjeflyg om de aktuella transporterna. Man gjorde uppenbarligen den affärsmässiga bedömningen att det enskilda flygföretaget inte skulle klara kraven på hög servicenivå och regelbundenhet. Som följd av att det särskilda stödet till flygdistribution av tidningar nu upphör — ett beslut som fattats efter nära kontakt med pressens egna organisationer — har tidningarna sagt upp avtalet med Linjeflyg. Enligt vad jag har erfarit pågår emellertid diskussioner mellan parterna om möjligheterna att sänka kostnaderna så att tidningarna till Norrland även fortsättningsvis kan flygdistribueras. Jag är för egen del beredd att positivt pröva en koncessionsansökan från ett annat flygbolag som grundas på en överenskommelse med tidningarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag utläser av svaret att kommunikationsministern delar min åsikt att det är av stort värde för dem som bor i norra Sverige att liksom andra svenskar snabbt få tillgång till riksspridda morgontidningar. Skildringen i svaret av vad som hände när ett enskilt flygföretag ingav en koncessionsansökan skiljer sig från de uppgifter som jag har fått och som återgivits i bl.a. Dagens Nyheter av den 21 april. Enligt dem avstyrkte luftfartsverket den 6 maj denna ansökan med motiveringen att SAS och Linjeflyg redan innehar tillstånd att flyga gods på Norrlandslinjen, och regeringen följde den 25 juni det beslutet. Det finns flygbolag — Lapplandsflyg, AMA Flyg och kanske också andra — som vill ha möjlighet att flyga gods, tidningar och post, bl.a. till och från övre Norrland. De har ledig nattkapacitet och räknar med att de kan göra det till en relativt låg kostnad. Men SAS och Linjeflyg har tydligen ensamrätt till detta reguljära flyg mellan Stockholm och övre Norrland. Kommunikationsministern säger i slutet av sitt svar att han vet att det pågår diskussioner och att han hoppas att man kan sänka kostnaderna så att man även fortsättningsvis kan få tidningar med flyg till övre Norrland. Jag hoppas verkligen att de diskussionerna går i lås. Det är inte bara fråga om tidningarna. Vi har sedan 150 år ett enhetligt brevporto och paketporto i Sverige. Om tidningsflyget upphör blir post med flyg antingen dyrare eller senarelagd. Jag hoppas verkligen att man från departementets sida säljer diskussionerna mellan parterna, där jag hoppas att postverket ingår — det är allmänt känt att Norrlandslinjerna är utomordentligt lönsamma linjer för både SAS och Linjeflyg. Jag hoppas med andra ord att kommunikationsministern medverkar till att morgontidningarna kan komma till övre Norrland i fortsättningen på samma tid som nu.
Herr talman! Jag har redan i svaret givit uttryck för min mening i det avseendet. Det var en passus i Per Peterssons inlägg som föranledde mig att begära ordet. Per Petersson drog in post, porto osv. Posten kommer att distribueras på vanligt sätt. Diskussionen nu gäller enbart tidningarna. Men det kanske var en felsägning av Per Petersson.
Herr talman! Det var ingen felsägning; det var ett påpekande av att vi i Sverige sedan 150 år har ett enhetligt porto för brev och paket. Om man tar bort tidningarna från postflyget, kommer det att innebära antingen att postverket får högre kostnader för sin postbefordran om den skall ske på samma sätt som nu eller också att posten till övre Norrland blir senarelagd.

Herr talman! Den allmänna försäkringen liksom också uppgifter inom andra delar av vårt sociala trygghetssystem handläggs av de allmänna försäkringskassorna. Frågor av detta slag är av stor betydelse för enskilda människor, och handläggning av ärendena kräver en god och personlig service. I olika undersökningar får också försäkringskassorna och deras personal ett gott betyg för sitt sätt att sköta sina uppgifter gentemot allmänheten. Under den senaste tiden har regeringen riktat angrepp såväl mot det sociala trygghetssystemet som mot försäkringens administration. I budgetpropositionen om anslag till riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna lämnar regeringen en rad förslag som får allvarliga konsekvenser för försäkringskassorna och helt uppenbart försämrar deras möjligheter att administrera försäkringarna och därmed ge hjälp och information åt allmänheten. Regeringsförslaget syftar till en omedelbar friställning av ett stort antal anställda, och detta har också skapat stor oro ute i kassorna. Från socialdemokratiskt håll är vi starkt kritiska mot regeringsförslaget, som för nästa budgetår skulle innebära att antalet årsarbetare minskar med 1200 personer eller 6 90. Vi menar att förslaget inte tillgodoser de krav som måste ställas på kassornas service gentemot allmänheten, inte minst i glesbygden. Slopandet av kontantutbetalningen av sjukpenning, som regeringen har genomdrivit, var också betänkligt. I det sammanhanget kan vi erinra om att Försäkringskasseförbundet har gjort den bedömningen att en övergång till postoch bankutbetalningar medför högre kostnader än ett bibehållet utbetalningssystem. Regeringsförslaget kan alltså få helt motsatt effekt. I stället för besparingar kan det leda till kostnadsökningar. Det visar att förslaget är dåligt genomtänkt. Vi anser i den socialdemokratiska gruppen att varje kassa själv bör få avgöra denna fråga, och det uttrycks i reservation nr 2. I den socialdemokratiska motionen kom vi fram till slutsatsen att ett ytterligare belopp på 35 milj.kr. behöver anvisas till försäkringskassornas förvaltningskostnader. Det kan ske genom att en ny inkomstpost för kassorna, benämnd Ersättning från delpensionsfonden, förs upp med motsvarande belopp. Därigenom bör det också vara möjligt att undvika uppsägningar av personal, vilket är en strävan från den socialdemokratiska utskottsgruppen. Det finns två aspekter på detta. Dels måste ju försäkringen fungera som det är tänkt från början, dels bör man inte göra fler människor arbetslösa i dagens situation. På denna punkt har socialförsäkringsutskottet tillstyrkt det socialdemokratiska yrkandet om ett ytterligare anslag på 35 milj.kr., och därmed har utskottet också avvisat socialministerns förslag i budgetpropositionen. Man skall således inte behöva tillgripa personaluppsägningar, vilket annars hade blivit följden enligt regeringsförslaget. Vi har alltså lyckats övertyga den annars så slaviskt uppbundna borgerliga gruppen i utskottet. Den socialdemokratiska gruppen är även kritisk mot den inriktning som regeringen gett arbetet med att ta fram en samlad rationaliseringsplan för kommande fyraårsperiod. fr.o.m. budgetåret 1982/83 skulle personalbehovet successivt minska med 2 500 alternativt 4 000. Det märkliga är ju att man sätter ett mål utan att ta hänsyn till själva socialförsäkringssystemets funktion. Vi menar att en så omfattande minskning av personalen som åsyftas måste ha sin grund främst i en bedömning av kassornas arbetsuppgifter. Som utgångspunkt måste gälla vilka ärenden och övriga uppgifter som skall föras från kassorna eller fullgöras på annat sätt än f. n. Vi menar alltså att man måste lägga en socialpolitisk helhetssyn till grund för utredningsar | Det är också ett alldeles för snävt synsätt att bara se till kassornas förvaltningskostnader utan att beakta att man genom effektivare insatser inom kassorna kan uppnå besparingar — vilket också har påpekats i en nyligen utkommen skrift från Försäkringskasseförbundet. Utan en sådan inriktning av arbetet som vi pekat på riskerar man att stå inför en omöjlig utredningssituation. Med den uppläggning av utredningsarbetet som socialministern har valt har man kommit i svår konflikt med den fackliga organisationen — Försäkringsanställdas förbund — samt med personalen. Det är i och för sig inte ovanligt hos den borgerliga regeringen att gå emot fackliga synpunkter och intressen — det har vi fått uppleva flera gånger under senare år — men det gör det här utredningsarbetet mycket svårt, det bör man inse i den borgerliga gruppen. Det kan också tilläggas i det här sammanhanget att administrationen i försäkringskassorna kontinuerligt redan har förändrats och förbättrats. Ett system för ärendetidsmätning bidrar till att personaldimensioneringen är avvägd i förhållande till arbetsuppgifterna inom försäkringen. Kassornas användning av ADB har redan medfört rationaliseringar som motsvarar flera tusen årsarbetare. Vad vi i den socialdemokratiska motionen har sagt om arbetet med att ta fram en samlad rationaliseringsplan för verket och försäkringskassorna bör ges regeringen till känna. Det har också den borgerliga gruppen till sist anslutit sig till, och det är klokt gjort. Gentemot budgetpropositionen har två viktiga punkter i den socialdemokratiska motionen tillstyrkts, nämligen om ytterligare 35 milj.kr. för att förhindra uppsägningar i nuläget samt beträffande inriktningen av arbetet Nu kan man naturligtvis ifrågasätta denna skrivning och dagens beslut. Enligt Stockholms-Tidningen i dag kan vi notera att detta utredningsarbete så gott som redan är verkställt av riksförsäkringsverket. Det visar att man skall ta bort 4 000 anställda. Det skulle alltså innebära sämre service, längre väntetider och ibland t.o.m. försämrad ersättning. Förslaget skall nu behandlas av riksförsäkringsverkets styrelse den 27 maj och därefter lämnas till regeringen för eventuellt beslut. Man konstaterar att hårdast drabbas arbetsskadeoch yrkesskadeförsäkringar. Här kan drygt 1 000 tjänster dras in. 830 tjänster kan försvinna från försäkringskassornas centraloch lokalkontor, till priset av sämre ersättning till den försäkrade. Man kan ju också fundera över andra moment i utredningen. Det heter t.ex. att arbetsgivaren skall överta administration och ansvar för sjukoch rehabiliteringsfall. Den här förändringen, som kräver ett regeringsbeslut, ger en besparing med 500 tjänster. Man undrar vad som är på gång när det gäller socialförsäkringssystemet i Sverige. Håller man inte på att skjuta sönder det totalt om man fortsätter så här? I budgetpropositionen finns många märkliga ting när det gäller socialförsäkringens administration. Det mest uppseendeväckande är behandlingen av försäkringskassornas fonder för den obligatoriska sjukförsäkringen. Socialministern beslagtar fonder utan några som helst diskussioner med försäkringskassorna, som ändå utgör självständiga offentligrättsliga organ med egna styrelser. Just detta att kassorna har en juridisk status har man också slagit fast i propositionen. Likväl gör regeringen detta ingrepp. Majoriteten i riksförsäkringsverkets styrelse har tidigare motsatt sig förslaget att avveckla fonderna på det sätt som nu sker. Försäkringskasseförbundets företrädare i utredningen motsatte sig också förslaget. Ändå genomför man nu förslaget, i uppenbar strid med motparten och också i strid med lagstiftningen. De allmänna försäkringskassorna är, som sägs i propositionen, självständiga juridiska personer. Det skulle därför ha varit naturligt att socialministern, innan man tog ställning till fonderna, hade haft överläggningar med Försäkringskasseförbundet om fonderna och deras disposition. Detta har socialminister Söder totalt nonchalerat, vilket visar på en bristande respekt för den självständighet som kassorna har och som regeringen själv har slagit fast. Det är ett uppseendeväckande behandlingssätt, utan tidigare motsvarighet, så långt jag kan erinra mig. I den socialdemokratiska gruppen har vi ifrågasatt statens rättsliga möjligheter att beslagta fonderna på det sätt som sker. Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet har uttalat att det inte f. n. finns tillräckligt underlag för en bedömning av frågan. I reservation nr 2 till socialförsäkringsutskottets betänkande delar vi den uppfattningen, och vi kan följaktligen inte godkänna den borgerliga gruppens förslag att avveckla fonderna fr.o.m. den 1 juli i år. Vi vill erinra om att fondmedlen f. n. är låsta hos försäkringskassorna och att ränteavkastningen successivt läggs till kapitalet. Naturligtvis motsätter vi oss också finansieringen av det ytterligare anslaget på 35 milj.kr. som finns med i utskottets betänkande. Där har vi alltså skiljaktliga bedömningar. Den borgerliga majoriteten föreslår att beloppet tas genom att en del av avkastningen av försäkringskassornas fonder redan nu tas i anspråk. I stället bör 35 milj.kr. komma från delpensionsfonden, vilket vi också föreslår från den socialdemokratiska sidan i utskottet. Det är logiskt och riktigt med hänsyn till att verket har att administrera delpensionsförsäkringen. Jag vill peka på en annan osnygg sak som sker i detta betänkande beträffande fonderna. För att komma åt fonderna hos försäkringskassorna manipulerar den borgerliga majoriteten med lagstiftningen. 18 kap. 15 § AFL omtalar ändamålet för fonderna. Över en natt ändrar man nu lagstiftningen så att den överensstämmer med budgetpropositionens syftemål på denna punkt. Det gör man alltså för att skydda regeringens handlande. Det måste finnas personer även i den borgerliga gruppen som reagerar mot detta förfaringssätt. Det är ju märkligt annars. I reservation nr 2 kan vi inte heller undgå att närmare kommentera det märkliga förfarandet när det gäller regeringens och även utskottsmajoritetens förslag till disposition av fondmedlen. I stället för att enligt vedertagna budgettekniska principer föra upp de tillgångar som skall tas från fonderna på statsbudgetens inkomstsida, tar man tillgångarna i anspråk för att reducera anslagsbeloppen till sjukförsäkringen och de allmänna försäkringskassorna. Anslagen kan följaktligen tas upp med motsvarande mindre belopp. Såvitt gäller anslaget till sjukförsäkringen ger detta sålunda sken av att det för nästa budgetår är möjligt att minska anslaget med 475 milj.kr. Vi menar att därmed blir redovisningen av kostnaderna för sjukförsäkringen missvisande, och vi reagerar mot det budgettekniska förfarandet. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Regeringens sparnit drabbar hårt och hänsynslöst på många områden. Hittills är det främst de grupper som mer än andra är hänvisade till och beroende av samhällets service och omsorg som drabbats av de borgerliga regeringarnas sparåtgärder — grupper som redan förut haft svårt att göra sig hörda och försvara sina intressen. Ofta har besluten fattats på ett dåligt underbyggt material som inte gett garanti för de besparingar regeringen syftat till. Samma gäller de frågor som finns i socialförsäkringsutskottets betänkande som nu behandlas och som rör de allmänna försäkringskassorna. Flera motionärer har också ställt sig tvivlande till om regeringens schablonberäkningar i vad gäller sparförslag och sparade medel är hållbara, särskilt som besparingar på 2,1 26 redan gjorts genom rationaliseringar av bl.a. administrationen genom användandet av datasystem. Försäkringskassan har alltså redan tagit hänsyn till den minskade ärendemängd som regeringen nu bl.a. använder som motivering för minskade anslag. Det har skett rationaliseringar som redan resulterat i en Man kan ju inte se personalbehovet isolerat från den funktion och de uppgifter som försäkringskassorna har att svara för. Uppgifterna har växt i takt med att nya ärendeområden kommit till eller lagts över till försäkringskassorna.

Den personliga informationen och hjälpen som den mänskliga kontakten med försäkringspersonalen gett kan inte ersättas av datamaskiner. Hur viktig informationsdelen av försäkringskassornas verksamhet är visar ett färskt exempel, den nyligen genomförda försämringen av de kommunala bostadstilläggen till pensionärerna. Utan någon som helst information fick samtliga berättigade till bostadstillägg en minskning med 80 kr. vid aprilutbetalningen. Försäkringskassorna invaderades av otåliga och oroliga pensionärer som ville ha besked om vad som var orsaken till det lägre beloppet. Detsamma hände i januari då många pensionärer i stället för den utlovade höjningen av pensionen fick ett lägre belopp än det som betalades ut i december månad. Det finns många exempel på hur särskilt glesbygdskassorna i landet i dag fungerar som en form av informationskontor eller social upplysningscentral som syns nödvändig för människor. Vi inom vpk är liksom de försäkringsanställda negativa till att direktkontakten med försäkringstagarna försvåras genom slopandet av kassornas kontantutbetalning. Vi är inte övertygade om att det leder till minskade kostnader eller blir mindre personalkrävande, om kontakterna med försäkringstagarna i fortsättningen skall ske per post. Det kan i många försäkringsfal! bli en långvarig procedur, innan ett försäkringsärende klaras ut. För den enskilde försäkringstagaren kan en fördröjning skapa svåra problem. De besparingar regeringen tror sig göra går då i stället till ökad administration, fler blanketter och ökad byråkrati. Nu har utskottet enats om en anslagsförstärkning till försäkringskassorna med 35 milj.kr. utöver propositionen. Det är visserligen en framgång, vilket visar att utskottet inte varit okänsligt för den allmänna opinion som förekommit. Men de 35 miljonerna täcker bara ca 30 96 av de av regeringen föreslagna besparingarna på 113 milj.kr. Även om de beräknas rädda 350 tjänster, är det otillräckligt för det totala behovet. Enbart för försäkringskassan i Stockholms län, som enligt regeringens förslag skulle få en minskning med 21,6 milj.kr., beräknas preliminärt ett nettotillskott på 2 milj.kr. Det kan enligt kassan spara 15-20 årslöner av de 250-300 som måste bort. Stockholms län med 20 96 av försäkringskassornas omsättning måste troligen avveckla 175 tjänster eller hälften av det antal som utskottets förslag till anslagsökning beräknas räcka till. Denna matematik går självfallet inte ihop. Varsel har f. ö. redan gått ut — långt innan riksdagen genomfört sin behandling av anslagsfrågan och fattat sitt beslut — i första hand till de vikarier som är sysselsatta. Många med årslånga vikariat och med löfte om fasta anställningar får nu sluta när deras vikariat går ut. Försäkringskassan är en typisk kvinnoarbetsplats. De som i första hand kommer att drabbas av nedskärningen är alltså kvinnor, i många fall ensamstående med barn. Kvinnor och ungdomar är redan i dag grupper som drabbats hårt av arbetslösheten, i stor utsträckning beroende på den ekonomiska situation som kommuner och landsting drabbats av genom de borgerliga regeringarnas ekonomiska politik. Kvinnornas arbetsmarknad krymper, och det blir allt svårare för de arbetslösa kvinnorna att komma ut på arbetsmarknaden igen. Antalet nyanmälda platser i Stockholms län vad gäller administrativa tjänster har minskat med mer än 50 96 från januari 1981 till samma månad i år. Utsikterna för nya jobb för de kvinnor det gäller är alltså inte stora. Frågan är då vad den ekonomiska vinsten av nedskärningen blir, om man räknar bort kostnaden för arbetslösheten. Till detta kommer sådana sociala konsekvenser som inte på samma sätt kan mätas i pengar. Ett annat problem som blir en säker följd av nedskärningen är att många lokalkontor och filialexpeditioner dras in. Detta problem kommer hårt att drabba olika glesbygder. För även om socialministern hade förhoppningen att omorganisationen av kassarutinerna skulle kunna genomföras så, att försäkringskassornas service så långt som möjligt bibehålls vid mindre lokalkontor och filialexpeditioner, har denna omorganisation redan fått konsekvenser i detta avseende. Vid en konferens i februari i år redovisades att nästan vart annat av försäkringskassornas glesbygdskontor kommer att läggas ner redan i sommar. Det var ett besked som gavs till riksförsäkringsverket av de 26 kassornas länsdirektörer. Orsaken var enligt deras mening regeringens sparplaner, som ger så snäva ekonomiska ramar att en nedläggning av lokalkontor blir nödvändig. I t.ex. Jämtlands län — som är ett typiskt glesbygdslän — säger länsdirektören uppgivet: Om vi drar in sex kontor, sparar vi en halv miljon kronor. Kan vi dessutom få lika mycket av uppjusteringen av anslaget, kanske vi klarar prutningarna utan uppsägning av tjänster. F.n. finns 450 lokalkontor och 135 filialexpeditioner. Om en stor andel av dessa försvinner, går också den sociala service som försäkringskassornas anställda i dag svarar för helt förlorad. Det gäller direkt information samt råd och hjälp vid ifyllandet av blanketter och ansökningar, vid felutbetalning etc. Antalet utslagna från arbetslivet ökar, och allt fler blir beroende av det sociala bidragssystem som finns. I stället för att informationsutflödet minskar borde det öka när behovet av information stiger. Av utskottsskrivningen framgår att försäkringskassorna under 1970-talet tillförts en mängd nya arbetsuppgifter, som ställt ökade krav på administrationen. Att detta medfört en ökning av antalet anställda vid försäkringskas sorna är inte egendomligt — ökade krav medför behov av större insatser. Utskottet anser det nu angeläget att genomföra rationaliseringar och besparingar inom administrationen. Men detta är ju vad som redan gjorts och som pågår. Administrationen har kontinuerligt förändrats och förbättrats. Genom tidsstudier — som väl är ett effektivt sätt — har ärendetider fastställts som underlag för personaldimensionering. Tidsstudier är ju ett mätinstrument som är vedertaget inom arbetslivet i övrigt. De anställda motsätter sig inte ändringar i rationaliseringssyfte, men de motsätter sig åtgärder som drabbar socialförsäkringens innehåll och kassornas service. Där tycks man vara överens med utskottet, som säger: ”Det är emellertid lika angeläget att administrationen av försäkringen fungerar på ett sätt som står i överensstämmelse med försäkringens intentioner. Inriktningen av rationaliseringsarbetet måste främst utgå från vilken personal som behövs för att på ett fullgott sätt fullgöra kassornas arbetsuppgifter.” Härom är alla överens. Men vad regeringen nu gör är att man omedelbart skär bort ekonomiska resurser, och därmed gör man det omöjligt att rationalisera på det sätt som alla är överens om. Konsekvenserna blir de jag har redovisat: stängda glesbygdskontor och försämrad service till försäkringstagarna, som blir fler och fler. När nu utskottet förordat att en samrådsgrupp gör en allmän översyn för att ta fram en rationaliseringsplan — som krävs i en rad motioner, bl.a. från vpk — borde det vara tillräckligt i nuläget. Den föreslagna nedskärningen borde man vidare vänta med. En rationaliseringsplan som utarbetas tillsammans med personalorganisationerna garanterar säkra och reella besparingar, vilket inte kan garanteras genom ett beslut som fattas med så dåligt underlag som det som nu föreligger. Försäkringskassorna svarar för en verksamhet som inte bara rör de anställda. Försäkringskassorna är serviceorgan för samtliga medborgare i samhället, och den funktionen måste de också kunna fylla i fortsättningen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionen 547, yrkandena 1 och 2, som innebär en ökning av anslaget med 113 milj.kr.

Herr talman! När vi nu behandlar socialförsäkringsutskottets betänkande 1981/82:12 om anslag till riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna m.m. vill jag som företrädare för utskottsmajoriteten göra några kommentarer. Inledningsvis vill jag konstatera att det råder stor enighet i utskottet om anslaget till försäkringskassornas administration. Det tycker jag att vi skall notera med tillfredsställelse. Beträffande anslaget till riksförsäkringsverket och dess verksamhet är utskottet enigt om den totala summan. När det gäller finansieringen har dock socialdemokraterna avlämnat en reservation, och jag skall senare återkomma till denna. Vidare skall jag också något kommentera riksförsäkringsverkets framtida verksamhet. När det gäller anslaget till försäkringskassorna är vi, som jag inledningsvis konstaterade, överens i utskottet. Den här delen av ärendet har varit föremål för många aktiviteter, inte minst hos de organisationer som företräder de anställda vid kassorna. Det kan och bör man enligt min mening ha stor förståelse för, eftersom det gällt deras jobb. Det är förståeligt att de kan känna oro inför förändringar. Vidare har det varit viktigt för utskottet att granska regeringens förslag för att kunna se vilka konsekvenser det skulle kunna få för kassorna, något som jag finner helt naturligt och föga uppseendeväckande. Jag anser att det måste vara utskottets viktigaste uppgift att bereda ärendena så, att riksdagen kan fatta de för verksamheten riktiga besluten. I budgetpropositionen behandlas kassornas förändrade verksamhetsformer och arbetsuppgifter. Regeringen beslutade den 22 december 1981 att slopa kontanthanteringen vid kassornas lokalkontor. Det skulle enligt riksförsäkringsverkets beräkningar kunna medföra en minskning av antalet anställda vid kassorna med i runt tal 660 personer. Genom att regeringen gjorde bedömningen att man i största möjliga utsträckning borde försöka behålla filialkontoren, räknade man med att förändringar skulle innebära en minskning av antalet befattningshavare med 600 personer. En ändrad ärendevolym och borttagandet av vissa arbetsuppgifter skulle också kunna innebära en viss reducering av personalen. Sammantaget beräknas att man skulle kunna göra en besparing på 700-800 årsarbetare, vilket skulle kunna medföra att anslaget reducerades i samma omfattning. I detta antal ingick också en minskning av antalet ärenden på grund av nedgången i sjuktalen och borttagandet av vissa arbetsuppgifter genom förändringar i lagen om allmän försäkring. Det borde för de flesta vara självklart att om man minskar antalet ärenden, bör man också kunna minska antalet anställda. Det borde vara precis lika självklart som att man tidigare har ökat personalen när antalet ärenden ökat. Herr talman! Det borde också vara givet för alla att personalbemanning i all verksamhet måste anpassas till det faktiska behovet. Lika självskrivet som att personalbemanningen vid kassorna genom åren har ökat i takt med att nya arbetsuppgifter tillförts kassorna borde det vara att personalen nu, när arbetsuppgifterna förändras, anpassas till den nivå arbetsuppgifterna kräver. Det sistnämnda har också varit vägledande för utskottet i dess arbete. Även om utskottet har varit medvetet om svårigheterna att beräkna det exakta personalbehovet och därmed anslagsbehovet, har utskottet funnit att det förslag som regeringen redovisat i sin proposition inte är tillräckligt för att man skall kunna klara dessa förändringar och slippa avskeda personal hos försäkringskassorna. Utskottet har därför stannat vid en ökning med 35 milj.kr. av anslaget till personalkostnader för kassorna. Att utskottet har kommit till en annan slutsats än regeringen är i och för sig inte märkligt. Utskottet har genom uppgifter från försäkringskassorna helt enkelt fått ett bättre beslutsunderlag. Märkvärdigare än så är det inte. När det gäller försäkringskassornas verksamhet har utskottet haft flera motioner att behandla som har tagit upp den framtida verksamheten. Utskottet har också beaktat flera av dessa motioner. Under punkt 2 mom. 4i betänkandet har utskottet redovisat sina förslag och synpunkter när det gäller rationaliseringen av socialförsäkringens administration. Utskottet har enhälligt beslutat ge regeringen till känna vad som har anförts i flera motioner. Utskottet har där slagit fast att försäkringskassorna under det senaste decenniet tillförts en mängd nya arbetsuppgifter. Jag tycker att det är viktigt att markera detta. Samtidigt har antalet anställda inom försäkringskassorna ökat mycket kraftigt. Vidare har datatekniken redan nu möjliggjort stora rationaliseringar. Socialförsäkringens regelkomplex är i stora delar föremål för överväganden inom statliga utredningar eller inom regeringskansliet på grund av redan framlagda utredningsförslag. Självfallet anser utskottet det angeläget att man genomför rationaliseringar och besparingar även inom den allmänna försäkringens administration. Det är emellertid lika angeläget att administrationen av socialförsäkringen fungerar på ett sätt som står i överensstämmelse med försäkringens intentioner. Här kan man läsa innantill i utskottsbetänkandet: ”Inriktningen av rationaliseringsarbetet måste främst utgå från vilken personal som behövs för att på ett fullgott sätt fullgöra kassornas arbetsuppgifter. Det är väsentligt att beakta, att man genom effektiva insatser inom kassorna, t.ex. ökad kravverksamhet, kan uppnå totala besparingar inom försäkringen.” En icke fungerande administration kan också medföra ökade kostnader på olika delar inom försäkringen. Det är också viktigt för det framtida arbetet att man beaktar hur fördelningen av ansvar och befogenheter inom socialförsäkringssektorn skall utformas. Här kan man peka på den utredning som för några år sedan tillsattes i samarbete med riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet. Den har också framhållit möjligheterna att decentralisera uppgifter från riksförsäkringsverket till försäkringskassorna ute i länen. Det är lika viktigt att försäkringskassorna ute i länen prövar vilka uppgifter som kan flyttas från länskassorna till de olika lokalkontoren ute i landet. Det finns ett stort samförstånd om en sådan decentraliseringsinriktning, där man flyttar besluten så nära människorna som möjligt. Utskottet har därför tagit för givet att dessa synpunkter beaktas i kommande utredningsarbete. Arbetet måste bedrivas i nära samarbete mellan riksförsäkringsverket, försäkringskassorna och de anställda. Det är helt naturligt kassorna och de anställda där som har den största erfarenheten av försäkringsarbete, när det gäller kontakter med de försäkrade. Deras kunskaper måste beaktas i det fortsatta utredningsarbetet. Det är också viktigt — även om den frågan inte behandlas i detta betänkande — att den framtida utvecklingen av datoriseringen inom kassorna har en klar decentraliseringsprofil. Jag vill göra den markeringen, därför att det finns en socialdemokratisk motion som vill lägga fast att man skall behålla den centralisering av dataverksamheten som finns inom kassorna i dag. Som jag har framhållit är utskottet enigt när det gäller anslaget till kassorna och det fortsatta arbetet med översynen av försäkringskassornas administration. Till utskottsbetänkandet har fogats två reservationer av de socialdemokratiska ledamöterna som jag något skall kommentera. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen med motiveringen att riksdagen bör vidhålla tidigare intagna ståndpunkter beträffande ersättningen till riksförsäkringsverket. Utskottsmajoriteten anser att det inte finns anledning till erinran mot regeringens förslag om medelsanvisning till riksförsäkringsverket. Reservation 2, under punkt 2 mom. 2 i betänkandet, gäller socialdemokraternas förslag om hur tillskottet på 35 miljoner till de allmänna försäkringskassorna, som vi är överens om, skall finansieras. Reservanterna vill att anslaget skall finansieras genom att en anslagspost på 35 miljoner från delpensionsförsäkringen förs upp under anslaget. Utskottsmajoriteten har i stället föreslagit att de 35 miljoner som skall tillföras kassorna skall tas från avkastningen av försäkringskassornas fonder på det sätt som föreslagits i utskottsbetänkandet. I reservationen tas också upp frågan om avveckling av försäkringskassornas fonder. Det bör kanske påpekas att denna fråga har varit föremål för övervägande inom socialförsäkringsutskottet. I den socialdemokratiska motionen ifrågasätts lagligheten av att avveckla försäkringskassornas fonder på det sätt som regeringen har föreslagit. Utskottet skickade alltså motionen till konstitutionsutskottet, som också svarade att konstitutionsutskottets majoritet anser att det inte enligt regeringsformen föreligger hinder för att avveckla fonderna på det sätt som regeringen föreslagit. För att genomföra beslutet krävs dock ändring i lagen om allmän försäkring. Ett sådant förslag till ändring är fogat till utskottets betänkande. Här kanske det finns anledning att påpeka att den socialdemokratiska motionen inte innehöll något förslag om att fonderna skulle vara kvar hos kassorna. Man föreslog bara att lagligheten skulle prövas. Två moderater har dock i en motion, 1981/82:1733, begärt att ytterligare utredning skall företas innan beslut fattas om förändring av fonderna. Denna motion har dock enhälligt avstyrkts av utskottet, vilket kanske bör noteras. Det finns anledning att något ytterligare kommentera dessa fonder hos försäkringskassorna, eftersom andra talare säkert kommer att ta upp frågan om fonderna senare. Fonderna, med den utformning de nu har, tillkom genom att överskott av finansieringen av den allmänna försäkringen fonderades hos kassorna i avsikt att de skulle användas för att utjämna kostnaderna hos kassorna mellan olika verksamhetsår. När vi nu har genomfört en annan ordning när det gäller finansieringen av kassornas administration är fondernas ändamål i detta avseende inte längre aktuellt. Den användning av avkastning av fonderna som föreslagits i detta betänkande kan sägas i viss mån överensstämma med grunden för fondernas nuvarande ändamål. Under senare år har fonderna efter särskilt beslut av riksförsäkringsverket kunnat användas till att bl.a. finansiera nya lokaler hos försäkringskassorna. Detta har helt naturligt medfört en minskad belastning på statsbudgeten. Flera av landets försäkringskassor har använt medel ur fonderna på detta sätt, och i en del fall har dessa medel helt tagits i anspråk.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

Herr talman! Arne Andersson i Gustafs undvek mycket av den problematik som finns i det här ärendet, och han undvek att bemöta den väldigt skarpa kritik som har framförts från socialdemokratiskt håll, från försäkringskassorna och från det förbund där Arne Andersson själv är vice ordförande, nämligen Försäkringskasseförbundet. Detta budgetärende är enligt vår mening mycket underligt i flera avseenden. Ytterst kan det få allvarliga konsekvenser för försäkringssystemet och för de anställda. Det dokument som Arne Andersson har i sin hand och som han fått från riksförsäkringsverket visar att försäkringskassorna drabbas hårt av förslagen. Detta gäller speciellt glesbygderna, i det avseendet att filialexpeditionerna helt försvinner. Filialexpeditionerna sysslar ju till stor del med kontantutbetalningar, och genom att man har avskrivit det systemet behövs naturligtvis inte dessa expeditioner, om man inte kan tillföra dem nya ärenden, och det torde vara tämligen svårt. Vi menar att spareffekterna för samhället totalt sett är mycket tvivelaktiga. Den sparaktion som regeringen här har satt in är mycket underlig, och det finns enligt vår mening anledning att hysa tvivel om den. Avskedar man personal, blir det naturligtvis svårare att följa långtidssjuka, rehabiliteringsarbetet blir lidande, och likaså kravverksamheten. Vi kan konstatera att Arne Andersson och den borgerliga utskottsgruppen delvis har instämt i den kritiken från vår sida. Som Arne Andersson sade har vi nu, genom att den borgerliga utskottsgruppen har accepterat vårt förslag, uppnått enighet i utskottet om att anslå ytterligare 35 miljoner. När det gäller den långsiktiga verksamheten och framtagandet av rationaliseringsplanen sade Arne Andersson att detta skall ske i nära samarbete med försäkringskassorna och Försäkringskasseförbundet. Enligt Stockholms-Tidningen för i dag är emellertid det arbetet redan nu nästan verkställt, och man kan därför undra vad den inviten innebar. Beträffande fonderna vill jag säga att det här är fråga om ett märkligt handlingssätt, vilket vi också har påtalat i vår reservation. Anrättningen blir Nr 147 inte mer aptitlig för att man ändrat lagstiftningen. Torsdagen den
Herr talman! När man lyssnar på Arne Andersson i Gustafs kan man Anslag till riksnaturligtvis instämma i att i tal är vi överens, men i handling skiljer vi oss försäkringsverket åt. och de allmänna Arne Andersson talar om oron för jobben och menar att man naturligtvis försäkringskassorförstår denna oro och att man vill titta på konsekvenserna för försäkringsna m.m. kassorna. Han säger att det är svårt att beräkna personalbehov och anslagsbehov. Därför har man godtagit den föreslagna höjningen om 35 milj.kr. Samtidigt säger han att om antalet ärenden minskar, måste också personalen minska, därför att man måste utgå från de faktiska behoven. Också på den punkten är naturligtvis alla överens, men man kan inte först skära ned antalet anställda och sedan undersöka behoven, utan man måste göra precis tvärtom. De försäkringsanställda har redovisat en lång lista över sådant som medfört ökade arbetsuppgifter för dem under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet.

De försäkringsanställda menar att dessa arbetsuppgifter har medfört en mycket kraftig ökning av antalet ärenden, och det må vi väl ändå hålla med om. Måste man då inte ta hänsyn till detta i samband med bedömningen av personalbehovet? Är det så att det finns för mycket personal, får man väl i ett senare skede göra dessa besparingar. Frågan huruvida utbyggnaden av försäkringskassornas administration svarar mot de ökade arbetsinsatserna kan inte avgöras utan att man gör en fullständig översyn av verksamheten. Löpande rationaliseringsåtgärder har vidtagits. Försäkringskassorna är redan nu den mest datoriserade förvaltningen i Sverige. Det finns risk för att datoriseringen har gått så långt, att nödvändiga yrkeskunskaper för tillgodoseende av försäkringstagarnas berättigade krav gått förlorade. Det är välinte någon önskvärd utveckling. Information och direkt upplysning måste också i fortsättningen vara en stor del av arbetsinsatsen för de försäkringsanställda. Därför kan vi inte avhända oss deras kunskaper.

Herr talman! Till Karin Nordlander vill jag bara säga att den uppräkning av nya arbetsuppgifter för försäkringskassorna som hon gjorde inte innehöll något nytt för mig. Jag känner väl till detta och sade också i mitt tidigare inlägg, att när man tillfört kassorna nya arbetsuppgifter, har man också tillfört dem ny personal. Den arbetstidsredovisning som försäkringskassorna lämnar har under senare år utlöst en personalökning. Om detta finns kanske inte mycket att tillägga. Börje Nilsson tar åt sig äran för att utskottet är enigt om att tillföra personalbudgeten hos försäkringskassorna ytterligare 35 milj.kr. Vem äran skall tillkomma är för mig helt egalt. Huvudsaken är att anslaget tillförs 35 milj .kr. De som har tittat på behoven av förstärkningar för att slippa personalfriställningar är överens om detta. Börje Nilsson säger att socialdemokraterna strävar efter att slippa friställa personal, och då kan han väl passa på att berätta om vad socialdemokraterna föreslår i fråga om anslagstilldelning utöver vad ett enigt utskott föreslår. Det skulle vara intressant att få veta. När det gäller den första etappen, som handlar om kontanthanteringen och de förändringar som jag berörde i mitt tidigare inlägg, föreligger det, såvitt jag förstår, stor enighet. Vad det inte föreligger enighet om är hur det hela skall finansieras. Det har vi berört, och det skall jag inte gå in på ytterligare. Men vad jag något skulle vilja kommentera är det framtida rationaliseringsarbetet hos kassorna. Börje Nilsson åberopade också den kritik som har framförts när det gäller regeringens förslag till förändringar. Jag berörde de här frågorna i mitt tidigare inlägg. Jag tycker också att det ibland tas beslut som man kanske borde ha funderat något mera över innan de fattades. I Försäkringskasseförbundet, som Börje Nilsson åberopade, har man sagt att man är beredd att delta i en översyn av försäkringskassornas administration. Men man har också sagt att det är angeläget att den här översynen sker på ett sådant sätt att inte de försäkrade blir lidande. Det tycker jag är mycket viktigt. Sedan säger Börje Nilsson att han läst i någon tidning att det hela är klart. Jag tycker att detta är ett bevis på Börje Nilssons sätt att argumentera. Man bör ju ta reda på det faktiska förhållandet. Det är ju på det sättet — och det sade Börje Nilsson i sitt första inlägg — att riksförsäkringsverket skall ta hänsyn till detta förslag. Det skall också Försäkringskasseförbundet göra.

Herr talman! Jag skall kommentera Arne Anderssons i Gustafs inlägg bara på några punkter. När det gäller anslaget på 35 miljoner fanns det alltså i vår motion, och det har utskottet enat sig om. När det gäller ytterligare medel står det också att man får täcka detta om det behövs. Man skall inte i nuläget tillgripa friställning av personal. Arne Andersson säger vidare att Försäkringskasseförbundet framfört att man är beredd att delta i översynen av fonderna. Men nu kan vi konstatera att det ju inte blir någon översyn. Socialministern har lagt fram ett förslag som den borgerliga gruppen har accepterat. Här kör man igenom i kammaren att fonderna skall avvecklas. Någon översyn kommer alltså inte att ske. Det finns många underligheter i budgetpropositionen i detta avseende. På mig verkar det som om detta tillkommit i ren panik för att man skall kunna infria löftet gentemot moderaterna att spara 12 miljarder. Man skall alltså visa moderaterna att man kan dra in 12 miljarder. Genomför man detta går det alltså ut över tryggheten för enskilda människor och över de anställda. Vi kan i dag ställa frågan: Vad händer nästa år när man skall spara ytterligare 12 miljarder, som det har sagts i kompletteringspropositionen? Moderaterna säger att man måste spara 30 miljarder. Vad kommer att ske med hela försäkringssystemet? Det är en viktig fråga som vi kan ställa oss i dag. Vart är vi på väg? Jag tror att vi måste ta den långsiktiga debatten. Beträffande fonderna vill Arne Andersson inte ta någon debatt här. Det är ju underligt att regeringen inte diskuterat frågan med Försäkringskasseförbundet, innan regeringen fattade det här beslutet. Det måste väl ändå Arne Andersson tycka som är ordförande i en försäkringskassa och vice ordförande i Försäkringskasseförbundet. Han måste väl inse att det är rimligt att man tar upp överläggningar med motparten, innan man fattar ett beslut. Men socialministern och den borgerliga gruppen nonchalerar detta totalt och man visar ingen som helst respekt för den offentligrättsliga ställning som försäkringskassorna ändå har.

Herr talman! Arne Andersson i Gustafs anser det tydligen vara riktigt att man först rationaliserar bort personal och sedan bestämmer arbetsuppgifterna. 4 000 jobb skall bort under en fyraårsperiod. Det är nästan lika många som försäkringskassorna har ökat med under 1970-talet med de ökade arbetsuppgifter som vi är överens om att kassorna har fått. Då måste man fråga om det stämmer med den avlastning av arbetsuppgifter som socialministern nu talar om i budgetpropositionen. Därom vet vi ingenting, eftersom det inte finns något utarbetat underlag för vad man kan kalla tillgång och efterfrågan. För att kunna göra en bedömning har flera motionärer efterlyst ett ordentligt underlag. Enligt socialdepartementet ankommer det på riksförsäkringsverket att efter samråd med Försäkringskasseförbundet utarbeta en rationaliseringsplan. Men som det har nämnts här och som man kan läsa i pressen i dag skall regeringen den 1 juni få ett papper på hur de 4 000 jobben skall försvinna. Riksförsäkringsverket har tagit fram en rationaliseringsplan, sägs det, för hur det skall gå till. Den rationaliseringsplanen borde vi haft i dag, för att vi skulle ha kunnat läsa om försäkringskassornas budget och verksamhet innan vi startade debatten. Innan vi kastar ut dessa 4 000, till övervägande delen kvinnor, i arbetslöshet borde vi ta med de konsekvenser som det får ekonomiskt och i fråga om merarbete för försäkringskassorna. Annars finns det en risk för att de besparingar som man tror sig göra äts upp av ökade utgifter på annat håll. Eller är det så att avvecklingen av vårt sociala trygghetssystem blir underlaget för en avveckling också av försäkringskassorna? I mitt förra inlägg hann jag aldrig säga att i en liten skrift som kommer från Försäkringskasseförbundet sägs det att år 1980 utgjorde 2,4 90 av de totalt 92 miljarder som kassorna administrerade administrationskostnader. Jag kan inte tycka att det är en stor summa — jag vet inte hur man skall bedöma det. Men det är på den lilla biten som man nu vill spara. Personalen säger: Det finns möjlighet att nedbringa administrationskostnaderna, t.ex. genom att minska personalstyrkan — och det kan man göra genom att förenkla det ibland mycket krångliga regelsystem som kassorna har att följa. Men då måste man ju ändra regelsystemet först — alltså innan man minskar personalen och anslagen till kassaverksamheten.
Herr talman! Karin Nordlander åberopar den skrift som har skrivits av försäkringskassedirektören i Stockholm Sven Bohman, och jag vill instämma i att det är en mycket bra skrift. Karin Nordlander säger att regeringen, och nu också utskottet, tar bort personal, innan man börjar översynen. Det visar att Karin Nordlander har blandat ihop begreppen. Det som nu föreslås — det har jag också redovisat i mitt första inlägg — gäller arbetsuppgifter som har försvunnit genom olika åtgärder och beslut. Jag skall inte återkomma till detta. Nästa steg skall behandlas av riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet, och då kommer naturligtvis skäligheten att prövas. Karin Nordlander har, precis som Börje Nilsson, i dag i någon tidning sett uppgifter om detta, vilka hon tror är riktiga. Jag har tidigare sagt och jag säger det än en gång: Det är viktigt att personalen hos kassorna är anpassad till det behov som finns och till den verksamhet som skall bedrivas. Börje Nilsson vill ge sken av att det är skillnad mellan hans uppfattning och min uppfattning när det gäller anslaget till kassorna. Det är det inte. Det är fråga om samma belopp. Jag har inte hört Börje Nilsson föreslå något annat belopp. Beträffande fonderna: Jag hade också den uppfattningen, innan frågan hade behandlats av konstitutionsutskottet, att försäkringskassorna är självständiga myndigheter och också disponerar sina fonder. Det var därför förslaget skickades till konstitutionsutskottet för prövning. Och konstitutionsutskottets majoritet har gett besked på den här punkten. Men jag är inte kapabel att bedöma om det är majoriteten eller reservanterna i konstitutionsutskottet som har rätt. Sedan börjar Börje Nilsson diskutera sparprogram i övrigt och hur man skall leva upp till moderaternas krav. Men jag har ingen anledning att kommentera det, Börje Nilsson. Jag vill dock än en gång upprepa att socialdemokraterna inte hade något yrkande om att fonderna skulle vara kvar hos kassorna. Socialdemokraterna yrkade att lagligheten skulle prövas, och det är vad utskottet har gjort.